Herr talman! Jag är rädd att jag måste beteckna det sista inlägget såsom ännu mera glidande i sakfrågan. Jag ställde fullt avsiktligt min fråga till jordbruksministern bl.a. därför att problemet om tolerabelt trafikbuller är en miljöfråga men också därför att naturvårdsverket har uttalat sig om behovet av förstärkning av hälsovårdsnämnderna såsom effektiva miljövårdsorgan. Även Kommunförbundet har yttrat sig i samma riktning. Jag har observerat att kommunikationsministern mot slutet av 1971 års vårriksdag som svar på en likartad fråga hänvisade dels till bristen på fastställda bullernormer, dels till den inom civildepartementet pågående prövningen av de planeringsriktlinjer som har framlagts av planverket. Vidare hänvisade statsrådet liksom nu till den sittande trafikbullerutredningen och till de förslag som dess arbete kan komma att resultera i. Herr talman! Detta arbete avser emellertid bullernormer för ännu icke bebyggda stadsdelar. Men vad frågan nu gäller är hur man skall komma till rätta med den bullerterror som de omnämnda Lundaborna är utsatta för. Det gäller också de arma invånare i Malmö som är bosatta vid Nobelvägen liksom många andra människor i gamla fina bostadsområden vilka har förvandlats till rena infernon på grund av att hälsovårdsnämnderna saknar möjligheter att sätta makt bakom orden t.o.m. då man inför kolleger i andra kommunala organ kan bevisa svårartad sanitär olägenhet. Med eller utan normer är det väl ändå så att medborgarna har rätt att begära skydd mot buller som utan vidare kan betecknas som sanitär olägenhet. I dagens läge kan hälsovårdsnämnd inte lämna något sådant skydd, vilket allmänheten tror att den kan. Om jag inte missminner mig, blev Malmö hälsovårdsnämnd ganska nyligen JO-anmäld av uppretade stadsbor just med anledning av de olidliga förhållandena vid Nobelvägen i Malmö. Anmälarna trodde förmodligen att hälsovårdsnämnden inte hade gjort sin plikt, vilken den dock hade. Men utan uttryckligt stöd i lagen kan inte, herr Norling, hälsovårdsnämnderna uträtta någonting mot samhälleliga organ. En enskild eller ett företag som inte följer hälsovårdsstadgans bestämmelser kan, bortsett från vissa försumliga fastighetsägare, ganska effektivt föras till rätta. Men om samhällets egna organ visar sig kallsinniga, har nämnden inga sanktionsmöjligheter. Jag beklagar att svaret på min fråga inte ger anledning till framtida optimism heller. Bullerterrorn kommer tydligen att plåga människorna ännu under många år. Några planer på att åstadkomma förstärkta hälsovårdsnämnder finns tydligen inte nu. Jag upprepar, herr talman: Det måste vara fel att en myndighet som i kommunen sedan 100 år har att värna om det vi med dagens språkbruk kallar en god miljö, inte anförtros makt att ingripa effektivt för att komma till rätta med ett av vår tids allvarligaste sanitära problem.
Herr talman! Det kan inte vara en fråga för herr Levin och mig att i riksdagen diskutera vad som står i hälsovårdsstadgan. Jag vill bara upprepa vad jag sade i mitt svar, att hälsovårdsnämnd kan enligt gällande hälsovårdsstadga ingripa när trafikbuller utgör Sanitär olägenhet. Jag utgick ifrån att det var det herr Levin hade frågat om.

Herr talman! Herr Enskog har frågat om jag från trafikpolitisk och ekonomisk synpunkt anser det vara riktigt att nu slopa de specialrabatter som tillämpas på vissa tåg i Mälardalen. SJ har möjlighet att medge rabatter i fall då detta är förenligt med företagets ekonomiska intresse. Sedan januari 1969 har SJ gjort försök med en 50-procentig prisnedsättning på biljetter som säljs i Enköping, Västerås, Köping och Eskilstuna för resa till Stockholm och åter i andra klass. Rabatten gäller för ett tiotal särskilt angivna tåg som tidigare varit mindre väl utnyttjade. Rabattförsöket har enligt vad jag inhämtat medfört trafikökning, men trots detta har intäkterna minskat. Enbart för bibehållen intäktsnivå krävs nämligen en nyförsäljning om i det närmaste 90 procent. Härtill kommer kraven på täckning av vissa tillkommande merkostnader.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr kommunikationsministern för svaret på min fråga. Att prisreduktionen, som provats under tre år i Mälardalen, inte givit det resultat — en 90-procentig ökning av antalet resande — som erfordrades för att det hela skulle bära sig ekonomiskt förvånar mig inte alls. Det är flera orsaker till det. Men först: Behövs det verkligen en så stor ökning av resandefrekvensen för att det skall vara lönande? Det har såvitt jag känner till inte satts till en enda vagn för att transportera de resande eller en enda person för att sälja eller för att klippa dessa biljetter. I Västerås såldes 1970 58 000 biljetter på sträckan Västerås—Stockholm. Av dessa var 27 944, eller drygt hälften, rabatterade biljetter av den här typen. Endast 12 800 betalade ordinarie pris i andra klass. 2 800 åkte första klass. Hur många som skulle ha åkt om det ordinarie priset på 41 kronor i stället för nu 21 kronor respektive 19 kronor före den 1 oktober i fjol gällt är svårt att bedöma. Från Västerås har i huvudsak endast tågen kl. 10.10 och 12.11 fått användas. Det har medfört att många ansett att de kommit till Stockholm för sent. Hade också tidigare tåg fått användas, t.ex. kl. 8.03, skulle åtskilligt fler än de 80 å 100 som nu använt sig av denna möjlighet varje dag ha åkt. Av egen erfarenhet vet jag att det är relativt god plats i andra klass på det tåget, då däremot första klass som regel är fullbesatt av tjänsteresande. Som jag bedömer det skulle man kunna ta emot ytterligare ett eller annat 50-tal resenärer på det tåget. Privata bussföretag anordnar bussturer i beställningstrafik för 15 å 17 kronor för dagsturer Västerås—Stockholm-—Västerås med avresa vid 8-tiden på morgonen. Det var ju bl.a. som konkurrens med dessa som SJ ordnade rabattbiljetter, men tyvärr fick de användas endast på de minst belagda tågen. Det blev därför inte den konkurrens det skulle ha kunnat bli. Med möjlighet att utnyttja flera tåglägenheter och med bättre reklam för de resorna bedömer jag att det skulle ha varit möjligt att avsevärt öka resandefrekvensen. Anser herr statsrådet att SJ verkligen har råd att gå miste om inkomster på 25 000-50 000 kronor i månaden — vilket troligen blir följden av indragningen av rabatterna från den 1 februari — enbart på sträckan Västerås—Stockholm?

Herr talman! Att SJ gör ett så radikalt och långvarigt prissänkningsförsök som det här har varit fråga om, alltså under tre år, anser jag för del vara ett uttryck för företagets vilja att föra en aktiv prispolitik. Varje företag bör naturligtvis fortlöpande göra marknadsanalyser, gärna så konkret som SJ har gjort i Mälardalen, för att utröna om produkten av pris och kvantitet på utbjudna tjänster går att maximera vid ett lägre pris än det vanliga. Att kritisera SJ för att man nu upphör med Mälardalsrabatten stimulerar knappast SJ att fortsätta med denna typ av marknadsundersökningar. Det vore olyckligt, eftersom försök av denna typ primärt syftar till att om möjligt sänka taxorna. Å andra sidan kan sägas, herr Enskog, att en taxepolitik som innebär att man fortsätter med rabattförsök utöver den långa tidsperiod som det här rör sig om och som visat sig få negativa effekter på SJ:s ekonomi bara får till följd att SJ:s kunder i övriga delar av landet får subventionera den rabatterade trafiken. Jag kan inte se att det ligger något speciellt positivt i en sådan politik. Vad gäller Mälardalen kanske man dessutom rent allmänt kan konstatera att de som bor där är ganska lyckligt lottade ur kollektivtrafiksynpunkt i jämförelse med många andra områden i landet. Herr Enskog och jag lär väl inte bli överens om detta. Med vad jag här har sagt har jag bara velat konstatera att SJ på andra områden och i andra sammanhang bör fortsätta sina marknadsundersökningar och sina experiment beträffande prispolitiken. Herr Enskog sade att privata bussföretag har billighetsresor eller reklamresor — vilket uttrycket nu var — till Stockholm från Mälardalen. Det gäller inte bara privata bussföretag; SJ har också sådana bussresor — ehuru kanske från andra håll i landet — till både Stockholm och andra orter till samma låga priser som herr Enskog talade om att privata företag har.
Herr talman! I anledning av statsrådets komplettering till sitt svar vill jag också understryka att det är bra att SJ har gjort en sådan här marknadsanalys och har gjort försök att konkurrera med annan trafik. Men jag skall anföra några siffror som visar utvecklingen. De siffror jag nämner hänför sig till den tid i fjol då tågen gick — det var som bekant uppehåll ett slag — och året dessförinnan. Under tiden april-september 1970 uppgick antalet försålda rabattbiljetter i Västerås till 13 080. Under samma tid 1971 var antalet 14 730, alltså en ökning med 1 650. Under tiden oktober—-december 1970 var antalet 7 871 och under samma tid 1971 var antalet 7 890, alltså ungefär samma antal. Vad hade inträffat under den tiden? Jo, avgiften höjdes den 1 oktober från 19 kronor till 21 kronor. Redan den lilla höjningen av taxan medförde tydligen att ökningstakten omedelbart avstannade. Vad blir nu följden av ett slopande av rabattresorna? Som jag kan se det blir det i första hand ett betydligt minskat antal resenärer på de tåg som fått utnyttjas för dessa, och det återigen kommer väl att medföra att SJ på känt maner relativt snart talar om, att de turerna inte bär sig, varför de måste dras in. Det medför i sin tur att de personer från andra orter som har åkt med dessa tåg inte kommer att få den service de varit vana vid, och det betyder ett minskat underlag på de linjerna med mindre lönsamhet och kanske indragning som följd. Det är klart att om SJ drar in tåg och lägger ned bandelar blir det inga driftförluster för SJ, men det blir heller inga transporter utförda och det är väl transporterna som är SJ:s viktigaste uppgift.

Herr talman! För klarhetens skull skall vi väl åtminstone få antecknat till protokollet att det här ändå har varit fråga om en försöksverksamhet. Som herr Enskog nu lägger upp sin argumentation skulle situationen kunna tydas som så, att de resande i den här regionen nu har hunnit vänja sig vid rabattresorna och mer eller mindre tror att SJ tar bort någonting som man en gång i tiden har infört som en definitiv åtgärd. Det är alltså fråga om en försöksverksamhet inom SJ:s långsiktiga planeringsoch marknadsundersökningsarbete, och det skall man naturligtvis ha klart för sig. I det enskilda fallet, som gäller Mälardalen, måste man väl också säga att intäktssidan ger en klar bild av det ekonomiska utfallet av det här rabattförsöket. Nytrafiken har uppgått till 45 procent, men för att kompensera för rabatten skulle trafiken behövt öka med det dubbla, ca 90 procent. Det kan naturligtvis ifrågasättas om det kan vara ett SJ-intresse att fortsätta ett sådant experiment.

Herr talman! Herr Åsling har frågat mig om jag är beredd medverka till att postdistributionen med s.k. postkupé med hänsyn till bl.a. servicen till allmänheten bibehålles på sträckan Östersund — Storlien. Postverket har en omfattande och kostsam transportapparat, och enbart de inrikes transporterna kostar mer än 200 miljoner kronor per år. Mot denna bakgrund är det naturligt att transportanordningarna ses över kontinuerligt i avsikt att hålla kostnaderna nere utan att fördenskull ge avkall på rimliga krav i fråga om service, säkerhet och personalens arbetsförhållanden. Herr Åsling tar upp frågan om de framtida posttransporterna på sträckan Östersund — Storlien. För närvarande sker dessa delvis med s.k. postkupé, dvs. en för postbefordran särskilt inredd järnvägsvagn, där posten under färd sorteras och behandlas av postpersonal. Enligt vad jag inhämtat från postverket finns i dag inget beslut om indragning av postkupén mellan Östersund och Storlien. Mot bakgrund av de höga kostnaderna för denna postbefordran överväger emellertid postdirektionen i nedre norra distriktet att komma in till centralförvaltningen med förslag om ersättande av den aktuella postkupén med andra postanordningar. Nr 8 Eftersom frågan är under utredning i postverket är jag för närvarande Torsdagen den inte beredd att göra några uttalanden i frågan. 20 januari 1972
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Den utredning som kommunikationsministern talar om har väl, enligt vad som har blivit känt, haft en något ensidig syn på besparingsmöjligheterna i det här sammanhanget. Det är ju, vilket också åberopas i svaret, här fråga om att tillgodose rimliga krav från allmänheten i fråga om service och från personalen beträffande arbetsförhållandena. Vid en driftundersökning som postverket företog den 12 juli i fjol visade det sig att personalen i den aktuella postkupén i stort sett var fullt sysselsatt. Motsvarande arbete planerar man nu att lägga på postanstalten i Östersund, men av kommunikationstekniska skäl kommer det att få utföras med mycket knapp tidsmarginal. Det finns alltså skäl förmoda att denna förändring inte kan ske på annat sätt än till priset av en försening av posten. Det är framför allt postföringen från Jämtland till södra och mellersta Sverige som det här är fråga om. Det ligger i sakens natur att de säsongmässiga svängningarna i arbetsbelastningen för postverket i västra Jämtland är betydande; det är ju ett viktigt turistområde. Av vad som har blivit offentligt om postverkets utredning förefaller det som om just de här starka säsongmässiga svängningarna inte närmare har beaktats. Inom turistnäringen finns det dock stora utvecklingsplaner för västra Jämtland, och det är ju ur den synpunkten speciellt anmärkningsvärt om postverket nu skulle realisera sina planer. Det förefaller också som om man beträffande utfallet av besparingarna inte tagit hänsyn till hur omorganisationen av distributionen kommer att påverka möjligheterna för upprätthållande av postanstalterna i västra Jämtland. Det är konsekvenser som naturligtvis måste uppmärksammas, liksom de konsekvenser en omläggning har för den närmast berörda postpersonalen. Omorganisationen 1968 innebar mer nattarbete för de anställda, och det finns starka skäl att befara att de nu planerade reformerna ytterligare kommer att försämra situationen för personalen. Man kan också fråga om i detta sammanhang säkerhetsaspekterna när det gäller transport av värdepost har beaktats. Jag vädjar, herr talman, till statsrådet att med vaksamhet följa ärenden som dessa. Personalens och allmänhetens synpunkter måste beaktas, och de rimliga kraven på service måste tillgodoses.

Herr talman! Jag vill återigen betona att den här frågan är under beredning i postverket. Vi vet ännu inte vad utredningen leder till; den är på ett mycket preliminärt stadium. Men enligt vad jag har inhämtat från postverket beräknas ändå de av postdirektionen övervägda nya postanordningarna — fortfarande preliminärt — innebära betydande kostnadsbesparingar. Vad beträffar servicen kan naturligtvis viss försening ske för ett litet 41 fåtal försändelser, medan den helt övervägande delen av försändelserna — enligt vad som meddelats mig — kommer tidigare fram till postanstalterna längs den aktuella sträckan, om det nu skulle bli tal om en förändring. Herr Åsling tar också upp frågan om hur den berörda personalen skulle påverkas. Enligt vad jag inhämtat kommer, om någon förändring skulle ske, samtliga som i dag tjänstgör vid den aktuella postkupén att kunna beredas tjänstgöring i Östersund på postkontoret eller vid annan postkupé. Slutligen kom herr Åsling också in på säkerhetsaspekterna om man ersätter postkupén med landsvägsbefordran. I mitten av november förra året besvarade jag här i kammaren två frågor om säkerheten vid posttransporter. Jag nämnde då att ur säkerhetssynpunkt kan inte det ena eller andra transportsättet entydigt förordas, utan en avvägning måste ske i varje särskilt fall. I det här aktuella fallet bedömer åtminstone på detta preliminära stadium postverket att säkerheten inte blir sämre vid en eventuell förändring utan att det blir precis på samma sätt med säkerheten vilket transportsätt man nu kommer att använda.
Herr talman! Vad beträffar arbetsförhållandena för den berörda personalen ber jag att få hänvisa till det yttrande som berörda fackorganisation har avgivit till postdirektionen i nedre norra distriktet och enligt vilket arbetsförhållandena avsevärt skulle försämras, om de planer som man där har skulle realiseras. Jag vill, innan vi slutar diskussionen i den här frågan, bara säga att vad jag framför allt reagerar mot är att man i ett skede, då näringslivet i västra Jämtland står inför en betydelsefull expansion, aktualiserar planer av den här arten. Det kommer självfallet att få en negativ effekt på den fortsatta utvecklingen av näringslivet i västra Jämtland, och jag skulle vilja säga att det finns starka skäl att rekommendera postverket att inte nu förverkliga sina planer på en förändring av postdistributionen i västra Jämtland.
Herr talman! Vi vet som sagt inte hur det kommer att gå med den här postdistributionen mellan Östersund och Storlien, eftersom undersökningarna fortfarande är mycket preliminära.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om jag under år 1972 kommer att ta upp frågan om en utjämning av telefonavgifterna mellan olika delar av landet. För att utjämna telefonkostnaderna mellan olika delar av landet har redan en rad olika åtgärder vidtagits. Jag har förra året i kammaren redovisat den översyn av hela telefontaxesystemet som pågår inom televerket. Arbetet inom utredningen har hittills koncentrerats just på frågan om en avgiftskonstruktion som skulle leda till en ytterligare utjämning av telefonkostnaderna mellan olika delar av landet. Utredningen har presenterat ett första delbetänkande om regional utjämning av telefonkostnaderna. Betänkandet har remissbehandlats och prövas för närvarande inom televerket, som under våren räknar med att underställa Kungl. Maj:t förslag i frågan. Därefter kommer frågan att beredas vidare inom kommunikationsdepartementet med sikte på så snara förbättringar som möjligt. Vad som kan bli resultatet av denna beredning är jag givetvis ännu inte beredd att uttala mig om.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Orsaken till att jag ställde frågan var att — efter vad jag kunnat finna — inte ett ord nämndes i statsverkspropositionen om det här mycket angelägna ärendet, och det var heller inte upptaget på propositionsförteckningen. En slutsats som man kunde dra av detta var att en utjämning av telefonavgifterna måhända skulle vidtas på administrativ väg. Enligt min mening har ärendet en sådan betydelse och räckvidd att det vore rimligt att riksdagen kunde få ta del i beslutet om en utjämning. Jag ber att redan nu få ställa den kompletterande frågan, om statsrådet avser att förelägga riksdagen det förslag som skall beredas inom kommunikationsdepartementet — ett förslag som departementet enligt svaret kommer att erhålla under våren från televerket. Statsrådet har inte svarat på min direkta fråga om statsrådet avser att aktualisera ärendet under 1972. Emellertid säger statsrådet att beredningen i kommunikationsdepartementet tar sikte på ”så snara förbättringar som möjligt”. Jag tolkar detta positivt och förutsätter att förslag om en utjämning av teleavgifterna, om inga särskilda svårigheter uppstår, bör kunna läggas fram redan detta år. Till sist vill jag understryka angelägenheten av att en utjämning sker så snart som möjligt.

Herr talman! Herr Engström har frågat justitieministern vad han anser om massvräkningar som medel att lösa hyreskonflikter. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Det ligger i sakens natur att förhandlingar och frivilliga uppgörelser är det normala sättet att lösa hyrestvister. Tvister av rättslig natur kan också prövas av hyresnämnd och domstol. Sedan det blivit fastslaget mellan hyresvärd och hyresgäst vilka rättigheter och skyldigheter som följer av hyresförhållandet, ankommer det på hyresgästen lika väl som på hyresvärden att fullgöra sina skyldigheter enligt lag och avtal. Vägrar hyresgästen att fullgöra sina förpliktelser, kan han i sista hand avhysas från den lägenhet han innehar. I ett uppmärksammat fall i Umeå har nyligen inträffat att avhysning blivit aktuell på grund av att hyresgäster kollektivt vägrat att betala fastställd hyra. Förhållandena i detta fall är särpräglade. Det finns likväl skäl att i detta sammanhang erinra om att det har blivit allt vanligare på hyresmarknaden, att hyran eller grunderna för hyresberäkningen fastställs genom överenskommelser mellan hyresgästernas och fastighetsägarnas organisationer. Ett av syftena med ändringarna i hyreslagstiftningen förra året var att stärka hyresgästernas möjligheter att gemensamt tillvarata sina intressen genom sina egna organisationer. Det system för förhandlingar och avtal som nu har byggts upp har tillkommit under aktiv medverkan av hyresgäströrelsen och har dess fulla stöd. I det systemet ingår inte betalningsvägran som ett medel att lösa hyrestvister.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min enkla fråga, även om jag inte är särskilt tillfredsställd med det. Jag skall här göra en liten återblick. Hyrorna i nyproduktionen har fördubblats på tio år, och hyreshöjningarna duggar tätt i det övriga bostadsbeståndet. Rekordhyrornas och hyreshöjningarnas orsaker är helt klara. Markspekulationen, monopoliseringen inom byggnadsämnesindustrin och ett för hyresgästerna dyrbart finansieringssystem med höga räntor är några av de främsta bovarna. Regeringen låter bara utvecklingen löpa i väg utan att ingripa mot hyresutplundringen. Oron och missnöjet med rekordhyror och hyreshöjningar sprider sig i hyresleden över hela landet. Denna objektiva bild av utvecklingen på bostadsoch hyresmarknaden måste man ha i botten, när man diskuterar de aktioner hyresgäster vidtar i kamp mot hyreshöjningarna. Formerna för denna kamp växlar. Hyresgästerna i sju ungdomshotell i Stockholm hyresstrejkar, nära 500 hyresgäster i Uddevalla hyresstrejkar mot den kommunala bostadsstiftelsen, och hyresgästerna vid studentbostadsstiftelsen i Umeå kräver att stiftelsen skall ta tillbaka den senaste hyreshöjningen på 8 procent. Kronofogdemyndigheten i Umeå avser tydligen att massvräka ca 500 hyresgäster i den takt man hinner delge dem besked om vräkning. Hyresgästerna uppträder disciplinerat och nöjer sig med passivt motstånd, vilket ju progressiva människor i vårt land betraktar som en legal kampform när grupper både här hemma och i andra länder går till kamp för sina intressen. Hyresgästernas disciplinerade uppträdande står i skarp kontrast till polisens brutalitet, sådan den kom till uttryck särskilt vid vräkningen av 30 hyresgäster i går. Insatsen med polishundar ledde till att åtta människor blev hundbitna, och två flickor blev allvarligt skadade när de bjöd passivt motstånd i trappuppgångarna. Polisbrutaliteten står inte i någon rimlig proportion till vad man säger sig vilja uppnå. Som den kom till uttryck i Umeå i går förefaller den ha överträffat tidigare brutala polisinsatser mot bl.a. demonstranter. Denna massiva polisbrutalitet verkar att ha till syfte att visa att kamp inte lönar sig samt att splittra den hyresgästopinion som håller på att växa fram mot hyresutplundringen. Massvräkningar av hyresgäster kan inte få vara något medel att lösa hyreskonflikter. Folket har alltid reagerat starkt mot detta, t.ex. i Mackmyrakonflikten, där arbetsköparna använde massvräkningar som medel i en konflikt. Vänsterpartiet kommunisterna har redan krävt att regeringen stoppar polisbrutaliteten och vräkningarna i Umeå. Såvitt jag kunde förstå av herr Lidboms svar är regeringen inte beredd att göra det. Enligt vår mening bör hyreskonflikter lösas förhandlingsvägen. Anser inte även statsrådet Lidbom det? Vill regeringen därutöver dämpa hyresgästernas oro och stoppa nya hyresstrejker är det helt avgörande att regeringen radikalt lägger om bostadsoch hyrespolitiken och stoppar hyresutplundringen.

Herr talman! Massvräkningar är inte ett medel att lösa hyrestvister, säger herr Engström. Det kan jag i och för sig hålla med om. Men i så fall bör man tillfoga att hyresstrejk inte heller är ett medel att lösa hyrestvister. Hyresstrejk ingår inte i det system för förhandlingar och uppgörelser mellan parterna som vi har här i landet, och förhållandena på hyresmarknaden och arbetsmarknaden är icke jämförbara. Enligt den nya hyreslagen och de ändringar i hyreslagstiftningen som gjordes förra året har hyresgästerna fått ett betydligt ökat inflytande på hyresförhållandena, och det systemet har, som jag sade i mitt svar, tillkommit under aktiv medverkan av hyresgäströrelsen. Jag känner inte till att hyresgäströrelsen vid något tillfälle begärt att kollektiv betalningsvägran skall accepteras som något slags stridsmedel på hyresmarknaden. Har man en ordning på hyresmarknaden med förhandlingar, uppgörelser och avtal, och en lagstiftning i botten, så måste den ordningen naturligtvis också respekteras. Att skylla på oro på hyresmarknaden och försöka legitimera studenternas uppträdande när det tar sig uttryck i en massiv vägran att betala hyra är ingenting annat än att dels inbjuda till kaos, dels totalt underkänna våra demokratiska arbetsformer. Antas det lagar här i huset, så måste dessa lagar tillämpas och beslut som fattas med stöd av lagarna måste kunna verkställas. Det är kronofogdemyndighetens sak att verkställa beslut om vräkningar. Om hyresgäster eller andra gör motstånd mot verkställighetsbeslut, måste kronofogden kunna begära bistånd och skydd av polisen. Det är en självklarhet att polisen när den fullgör sina uppgifter använder minsta möjliga våld. Men det är också en självklarhet att polisen måste lösa sin uppgift så, att beslut som är fattade i laga ordning blir verkställda. Är det någonting som kännetecknar den svenska polisens uppträdande i den här typen av sammanhang så inte brukar det vara onödig brutalitet. Polisen har i stället vid många tillfällen gett prov på gott omdöme, stor förmåga att stålsätta sig mot provokationer och utomordentlig återhållsamhet när det gäller att använda våld. Jag känner i detta fall inte till någonting som föranleder anmärkning mot polisens uppträdande.
Herr talman! Herr Lidbom anser att hyresstrejk inte ingår i det system vi har på hyresmarknaden. Det är väl att anlägga en helt och hållet formell syn på den här frågan. Jag försökte i mitt första inlägg skissera vad det är som ligger bakom den förbittring som finns bland hyresgästerna och vad det är som driver fram konflikterna. Vidare säger herr Lidbom att arbetsmarknad och hyresmarknad inte kan jämföras. Men borde vi inte komma fram till ett system där de kan jämföras? Man har rätt att vägra att ställa sin arbetskraft till förfogande om villkoren är sådana att lönearbetarna kollektivt inte kan acceptera dem. När det gäller hyror skall man däremot vara skyldig att godtaga vilka uppgörelser som helst. Det gör att hyrorna fortsätter att trappas upp för varje år som går med nya rekordhyror som följd. Det var intressant att höra statsrådet Lidbom tala om att jag vill legitimera studenternas uppträdande och att polisens handlande inte kännetecknas av brutalitet. Men, herr Lidbom, det är ju så att massmedia — de flesta morgontidningarna och radions tidningskrönika i morse — är ganska överens om att polisen har uppträtt på ett osedvanligt brutalt sätt i Umeå. När det gäller att tillkalla hjälp från myndigheter skulle jag vilja ställa frågan: Ingår det i brandkårens uppgift att medverka på det sätt som brandkåren har gjort i Umeå? Jag trodde att dess uppgift var att medverka vid släckning av bränder och inte att vräka hyresgäster. Till sist vill jag ta upp en i sammanhanget rätt viktig principiell fråga. I debatten har hänvisats till att det här gäller en bostadsstiftelse och att en sådan inte kan gå med vinst. Alltså är det nödvändigt att få in de pengar man vill ha. Dessa problem finns också inom hyresgäströrelsen — jag har själv under många år varit aktiv inom den hyresgästavdelning jag tillhör. Man sitter och förhandlar, och det allmännyttiga bostadsföretaget, som skall drivas utan vinst, säger att företaget måste ha betalt för vissa kostnader och att en hyreshöjning måste ske. Visserligen kan man förhandla bort en del kostnader, men på detta sätt fortgår hyreshöjningarna år efter år. Herr Lidbom misstar sig om han tror att det bara är studenter som är missnöjda; bl.a. kan jag som nämnts hänvisa till vad som förekommit i Uddevalla. Allt fler och fler inom hyresgästleden anser att för att kunna åstadkomma ordentliga ingripanden från statsmakternas sida måste man se till att innehålla medel för de lokala bostadsstiftelserna och därigenom tvinga styrelser och lokala kommunalpampar ut på plan, så att de ställer krav på regering och riksdag.

Herr talman! Herr Engström säger att jag inte med ett ord berörde vad som ligger bakom vräkningarna, den oro på bostadsmarknaden som herr Engström talade om. Det är självklart, att boendekostnader, markspekulation, produktionskostnader för bostäder osv., som herr Engström kortfattat berörde, är utomordentligt viktiga ting, som i hög grad angår denna riksdag. Det är här i riksdagen och i de kommunala församlingarna som dessa saker skall diskuteras och besluten fattas. Men den fråga som herr Engström ställde till mig gällde något helt annat, nämligen hur de lagar som vi har i dag bör tillämpas och om vi kan acceptera ett system med massvräkningar. Mitt svar till herr Engström var att massvräkningar är ofrånkomliga, så länge vi inte har ett system, där hyresstrejk är ett reguljärt och accepterat medel för att lösa hyrestvister. Då menar herr Engström att vi bör försöka införa ungefär samma förhållanden på hyresmarknaden som på arbetsmarknaden. Till detta vill jag endast säga: Gå tillbaka till den hyresgäströrelse som herr Engström själv tillhör och fråga varför hyresgäströrelsen inte har begärt att hyresstrejk skall bli ett reguljärt stridsmedel på hyresmarknaden! Fråga vilka komplikationer och svårigheter det är som gör att detta ter sig hart när omöjligt. Till sist vill jag säga något om polisens påstådda brutalitet. Herr Engström åberopar tidningarna som sanningsvittnen till att polisen skulle ha uppträtt brutalt i Umeå. Jag tror inte att tidningarna, i den mån de har recenserat polisen hårt här, har haft tillgång till fullständig information. Jag vill framhålla att enligt gällande lagstiftning är det utan tvivel så, att polisen i varje situation, vid varje tillfälle skall använda minsta möjliga våld för att genomföra lagliga beslut och för att bistå andra myndigheter att genomföra beslut som skall verkställas. Det är också den princip som tillämpas i praktiken. Det kan emellertid förekomma situationer, då det är nödvändigt att använda visst våld därför att människor som blir föremål för verkställighet sätter sig till motvärn. Då väljer man den mildaste formen av våld. Varför förekommer batonger, hundar och tårgas? Det finns extrema situationer där det ena eller andra av dessa medel kan behöva tillgripas. Om hundar används är det normalt inte för någonting annat än för att skapa en ökad respekt och avskräcka människor från fortsatt motstånd. Det är inte för att tillfoga folk skada.

Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig när jag avser att tillsätta den nämnd som skall granska verkningarna av affärstidslagens slopande. Den nämnd som herr Komstedt avser, affärstidsnämnden, tillkallades den 30 december 1971. Den hade sitt första sammanträde i går.

Herr talman! Vid den tidpunkt när frågan lämnades in hade jag förgäves letat efter en publicering av tillsättandet av den nämnd som här är åberopad. Det var anledningen till att jag ställde frågan. Nu har handelsministern svarat att nämnden är tillsatt. Svaret kom fort. Svaret var kort men positivt. Jag ber att få säga tack.

Herr talman! Den nyligen inträffade olyckan vid transport av fenol i Danmark har åstadkommit skadeverkningar som är ytterst allvarliga. Man frågar sig med all rätt, om transporter av detta slag försiggår på ett sätt, som är försvarligt ur samhällets synpunkt med hänsyn till de stora riskerna. Det kan väl förutsättas, att motsvarande transporter även förekommer i vårt land. Om så är fallet inställer sig osökt frågan, om vi här har vidtagit sådana säkerhetsföreskrifter för transporter av detta slag, att riskerna för liknande ödesdigra olyckor i vårt land kan undvikas. 1. Förekommer i Sverige transporter av fenol eller motsvarande farliga varor på liknande sätt som vid den aktuella transporten i Danmark? 2. Om så är fallet, anser herr statsrådet att de gällande säkerhetsföreskrifterna är tillfredsställande för att undvika risker för skadeverkningar av det slag som den i Danmark timade olyckan visar? de, är herr statsrådet beredd att föreslå sådana ändrade bestämmelser för de farliga transporterna att riskerna för skadeverkningar elimineras?

Herr talman! Herr Wirtén har frågat mig om det pågår några undersökningar om vägsaltets ekologiska effekter och om jag avser att verka för en kraftig minskning av användningen av vägsalt vid snöröjning tills större vetskap om verkningarna föreligger. På vägar med stor trafik — normalt mer än 2 000 fordon per dygn — används kemisk halkbekämpning. Det innebär att man påför en liten mängd salt — vanligen ca fem gram natriumklorid per kvadratmeter vägyta — före eller i början av nederbörd på vägen. Man kan därigenom som regel förebygga isbildning på vägen i motsats till vid sandning, som kan utföras först efter det att is bildats och halka uppkommit. Även vid sandning används normalt en liten mängd salt som tillsats bl.a. för att fästa sanden vid isen på vägbanan. Vid kemisk halkbekämpning rör det sig alltså om små mängder salt räknat per meter väg och vid sandning om ännu mindre. I sammanhanget kan jag nämna att salter har använts för vägändamål sedan omkring år 1930. I de flesta länder med vinterklimat bedrivs undersökningar om lämpliga kemikalier för halkbekämpning. Undersökningar har också utförts för att utröna eventuella risker för skador såväl på vatten, växter, djur och människor som exempelvis på biologiska bäddar i reningsverk vid användning av sådana ämnen. Som jag tidigare har sagt i riksdagen — också i samband med en fråga om saltbehandling av vägar och gator — har naturvårdsverket dock i yttrande uttalat att förbud eller restriktioner inte är motiverade från naturvårdssynpunkt under förutsättning bl.a. att saltet hanteras med försiktighet. Enligt vad jag inhämtat gör naturvårdsverket samma bedömning i dag. Med hänsyn härtill och till att en kraftig minskning av användningen 19 av salt för halkbekämpning på vägarna inte är möjlig utan en allvarlig försämring av trafiksäkerheten är jag inte beredd att förorda en sådan minskning.

Herr talman! Vägsaltet har ju ofta stått i debattens centrum. Slasket och modden på en nysaltad väg har irriterat många bilister, med påföljd att saltets välsignelse som snöröjningsmedel starkt satts i fråga. Jag vill, herr talman, gärna deklarera att jag ingalunda är ute för att begära ett stopp för saltningen på vägarna. Jag tror att trots alla invändningar som gjorts under åren har ändå väghållarna räddat åtskilliga liv genom att se till att de mest använda vägoch gatusträckorna med saltets hjälp hållits någorlunda snöoch isfria. Jag har sålunda inte avsett att ta upp trafiksäkerhetsaspekten utan i stället att få ett auktoritativt besked om det föreligger några risker för skadeverkningar på växtoch djurliv genom vägsaltningen. Det må gälla på kort eller lång sikt. Det svar som jag nu har fått av kommunikationsministern går i detta avseende i hög grad ut ifrån en skrivelse från statens naturvårdsverk 1969, där den frågan belystes.

Naturvårdsverket säger i sammanfattningen av sin skrivelse följande: ”Ehuru skadorna på naturen genom vägsaltning för närvarande synes vara av begränsad omfattning vill naturvårdsverket framhålla angelägenheten av att försiktighet iakttages vid hantering av salt i samband med sådan saltning. Även om saltutspridningen hittills sålunda ej kan anses ha medfört allvarliga skadeverkningar kan det nämligen befaras att en ackumulerad effekt efter lång tid kan ge upphov till olägenheter.” Detta var alltså år 1969. Det har saltats åtskilligt på vägarna sedan detta skrevs, och jag vill betona att det, trots att kommunikationsministern framhåller att det är fråga om små mängder, dock av enbart statens vägverk sprids ut 70 000 ton vägsalt per säsong. Det är mycket svårt att ange var egentligen gränsen går för skadeverkningarna. Det finns mig veterligt fortfarande inga belägg för att man inte får skadeeffekter på växter och djur.

Jag får erinra om att anförande i samband med att enkel fråga besvaras inte får överskrida tre minuter.
Herr talman! I och för sig kan naturligtvis begränsade lokala skadeverkningar av den kemiska halkbekämpningen tänkas uppstå. Det kan exempelvis vid ogynnsamma betingelser gälla påverkan på en brunn som ligger i omedelbar anslutning till en väg. I sådana fall får sakägaren vända sig till väghållaren med begäran om åtgärder och eventuell ersättning. Om inte sakägaren och väghållaren kan komma överens om eventuella skadeverkningar, åligger det enligt gällande skadeståndsregler domstol att pröva krav på åtgärder och ersättning. Att skadeverkningar som kan bedömas vara allvarliga ur ekologisk synpunkt skulle kunna uppkomma finns det emellertid, som jag tidigare sade i mitt svar, inte anledning att befara.

Herr talman! Jag konstaterar att kommunikationsministern fortfarande utgår från naturvårdsverkets inlaga i denna fråga. Jag hade hoppats att man kunde få ett klarare löfte om att de biologiska effekterna skulle bli föremål för en mera ingående prövning. Det bedrivs mig veterligt inte någon forskning som mera tar upp de ekologiska effekterna.

I de ackumulerade effekter som naturvårdsverket varnade för ligger risker som snarast bör beaktas. Att man därför också får i gång forskning på området förefaller mig nödvändigt. Jag vill än en gång hemställa till kommunikationsministern om att han föranstaltar om att sådan forskning kommer i gång så att växtfysiologer direkt får till uppgift att ta reda på var gränserna går för vad växter tål och vilken kvantitet som således kan accepteras när det gäller utspridning av vägsalt.

Herr talman! Herr Zachrisson har frågat mig vilket bistånd som planeras från svensk sida till Bangladesh. Vidare har herr Dahlén frågat mig om regeringen är villig att i ökad omfattning använda sig av frivilliga svenska och internationella hjälporgan såsom Röda korset, Rädda barnen, Svenska Lutherhjälpen och Kyrkornas världsråd för att på ett snabbt sätt nå befolkningen i Bangladesh med hjälpsändningar och vilka belopp regeringen i så fall är villig att i en första omgång ställa till förfogande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Behovet av bistånd var redan tidigare stort i detta fattiga och tättbefolkade land. Det senaste årets händelser med allt mänskligt lidande och omfattande skadegörelse på samhällsapparaten har ställt den nya staten inför enorma problem. Omkring 10 miljoner människor flydde till Indien, miljontals människor är hemlösa, transportnätet och produktionsapparaten är svårt skadade. Omedelbara svenska hjälpinsatser kan för dagen göras genom två kanaler: Förenta nationerna och enskilda svenska organisationer. Regeringen har fattat beslut om ett nytt bidrag på 10 miljoner kronor till FN:s flyktingkommissaries program för stöd åt och repatriering av flyktingarna. Ytterligare 8 miljoner kronor har vidare ställts till förfogande sammanlagt för Röda korset, Rädda barnen och Lutherhjälpen för humanitära hjälpinsatser i Bangladesh och Indien. Härmed har regeringen hittills anslagit sammanlagt 62,5 miljoner kronor för dessa ändamål. FNs tidigare hjälpprogram för Östpakistan omorganiseras nu för att kunna göra en väsentlig hjälpinsats i Bangladesh. Regeringen är beredd att stödja detta program med betydande belopp, när det inom kort väntas komma i gång. Som svar på en förfrågan från FN har vi redan lagt ut en beställning på 12 500 ton handelsgödsel, som avses ingå i en kommande svensk insats. Beställningen motsvarar ett belopp på ca 6 miljoner kronor. En vädjan från FN om flygtransport av 150 000 filtar till Bangladesh har redan tillmötesgåtts. Regeringens positiva inställning till mera långsiktiga insatser för återuppbyggnad samt för social och ekonomisk utveckling och utjämning i Bangladesh redovisades av mig i riksdagen redan den 10 december förra året. Det är emellertid i dag för tidigt att gå in på hur ett sådant utvecklingssamarbete kan komma att konkret utformas.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, dels för den klara principiella deklarationen om att Bangladesh är ett angeläget område för Sverige att stödja, dels för löftet om snabba nya insatser. Skälen för att aktivt stödja Bangladesh har utrikesministern själv utvecklat i svaret. Landet är nu ett fritt land, som har en demokratisk regering med klart uttalade sociala och ekonomiska utjämningssträvanden på sitt program. Regeringen har ett massivt folkligt stöd, och det ökar ju dess möjlighet att genomföra det återuppbyggnadsprogram som den har engagerat sig i. Men de ekonomiska och materiella förhållandena är mycket prekära. Jag kan nämna kommunikationerna — broar, vägar, hamnar, teleförbindelser osv. — problemen inom sjukvården, med tanke på epidemiriskerna och krigsskadorna, samt jordbruket, främst risskörden, och allt det som hänger samman med behov av redskap. Man har också uttalat behov av konstgödsel. Därför är det utomordentligt bra att det klart deklareras att Sverige är berett att tillmötesgå också det önskemålet. Sverige har ett unikt ansvar för Bangladesh. Det forna Östpakistan var ett av huvudmottagarländerna för svenskt bilateralt bistånd, och i Dacca frågar man redan när svenskarna kommer igen.

Efter deklarationerna i Dacca och med hänsyn till Sveriges tidigare åtaganden i Östpakistan ställs det internationellt sett förväntningar på Sverige för en insats i Bangladesh. Men en förutsättning är naturligtvis att man då kommer i snabba förhandlingar med myndigheterna i Bangladesh. Offentliggörandet i förra veckan om Sveriges avsikt att erkänna Bangladesh var mycket positivt; några hinder kan inte längre resas mot direkta kontakter mellan svenska och bengaliska myndigheter. Men jag skulle naturligtvis vara tacksam om utrikesministern hade möjlighet att deklarera att sådana kontakter om ett direkt återuppbyggnadsstöd från Sverige till Bangladesh nu förbereds.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag skall inte kommentera den del av det som berör herr Zachrissons fråga hur stort det totala svenska biståndet till Bangladesh kommer att bli; den frågan kommer kammaren att få ta ställning till mycket snart, hoppas jag. Vi väcker i dag en motion med förslag att på tilläggsstat bevilja ytterligare 100 miljoner kronor till Bangladesh. Situationen är där sådan att man verkligen behöver göra extraordinära insatser. Liksom herr Zachrisson vill jag bara kort uttrycka förhoppningen att Sverige snart erkänner Bangladesh. Min fråga gällde en annan del av problemet: hur man snabbt skall komma fram med hjälpen. Det har visat sig att det i alla situationer finns betydande svårigheter att snabbt nå dem som verkligen behöver hjälp, och det är många olika slag av hjälp som man här måste räkna med. Som utrikesministern säger i sitt svar håller FN på att omorganisera en del av sin hjälp, och därför är den kanalen inte så snabbt tillgänglig som man skulle önska. Det är bakgrunden till min fråga. Jag vet att det finns en rad enskilda organisationer, där Sverige och svenskar är inblandade, som redan är ute i Bangladesh och kan göra betydande insatser. Jag har nämnt Röda korset, Rädda barnen, Lutherhjälpen och Kyrkornas världsråd. Jag vill fråga utrikesministern om några saker i hans svar. Han säger att Sverige kan lämna bidrag till ”enskilda svenska organisationer”. Skall det uppfattas som att den hjälp som kan gå via Internationella röda korset inte kan påräkna svenskt stöd? Kan Kyrkornas världsråd, där Sverige också är med, inte räkna med stöd? Skall hjälpen gå enbart genom Svenska röda korset och Svenska Lutherhjälpen? I och för sig är det naturligtvis mycket välkomna möjligheter att öka vårt bistånd, men en förklaring på den punkten tror jag skulle vara bra. Sedan observerar jag att den siffra som utrikesministern nämner, 8 miljoner kronor, ligger under de samlade önskemål som förts fram till regeringen från enskilda organisationer. Ett kompletterande svar vore därför välkommet. Är regeringen villig att lämna ytterligare medel, i den mån man kan redovisa planer för att snabbt komma till hjälp i de här områdena just genom dessa organisationer? De befinner sig ju på platsen sedan åtskillig tid.
Herr talman! Först ett svar till herr Zachrisson. Jag tror att jag de facto lämnade svaret på herr Zachrissons fråga redan i riksdagsdebatten den 10 december i fjol. Därför kan jag här inskränka mig till att upprepa vad jag då sade, nämligen att det tidigare svenska engagemanget i Östpakistan självfallet kvarstår; jag vill gärna i likhet med herr Zachrisson säga att det kvarstår med en ökad styrka när det gäller medverkan i utvecklingssamarbetet i det nya Bangladesh. Som framgår också av årets statsverksproposition ingår i den långsiktiga planeringen hos SIDA en fortsatt hjälp till Bangladesh. Det är inte möjligt att i dag vara särskilt konkret på den här punkten, utöver de områden jag redan har nämnt, av den mycket enkla anledningen att nu är det en ny regering i Bangladesh. Det är ju rätt självklart att det är den regeringens planering som vi måste ta hänsyn till, och det är alltså förhandlingar med den regeringen som får bestämma det framtida svenska utvecklingssamarbetet med Bangladesh. Men jag kan försäkra herr Zachrisson att från svensk sida kommer det inte att finnas någon tvekan att så snabbt som de rent administrativa förutsättningarna tillåter gå in i en sådan gemensam planering. Till herr Dahlén vill jag säga två saker. Det är inte så att vi i och för sig prioriterar svenska hjälporganisationer framför internationella i Bangladesh. Det är bara en fråga om tekniken här. Vår hjälp till de frivilliga organisationerna kanaliseras via de svenska organisationerna till de internationella. Våra bidrag till Internationella röda korset, för att ta ett exempel, går alltså via Svenska röda korset, men det är Internationella röda korset som så att säga fyller den operativa funktionen. Där finns alltså inte någon nationalistisk begränsning. Sedan tog herr Dahlén upp frågan om det belopp för bidrag till de här organisationerna som jag nämnde, 8 miljoner kronor. Han har rätt i att det belopp som begärdes av organisationerna låg högre. Anledningen till att det beviljade beloppet ligger något under det begärda är helt enkelt att SIDA och även departementet gjorde en granskning, som ledde till att vi i dagsläget tog de projekt som vi ansåg var konkreta och långt framförda, och de motsvarade 8 miljoner. När nya projekt kommer fram — och jag är övertygad om att det kommer sådana — kommer ytterligare medel att ställas till organisationernas förfogande.

Herr talman! Jag vill med glädje konstatera att utrikesministern säger att så snabbt som de administrativa förutsättningarna är skapade skall man komma in i direkta förhandlingar med de bengaliska myndigheterna. Det har i Dacca lagts fram ett preliminärt, ganska omfattande återuppbyggnadsprogram för de närmaste 18 månaderna, och jag skulle tro att det programmet kan vara en mycket bra utgångspunkt för sådana direkta förhandlingar. Men det finns ytterligare en omständighet som gör att det är viktigt att man snabbt får i gång de direkta samtalen mellan myndigheterna i Bangladesh och i Sverige, och den är att Bangladesh räknar med att länder som Sverige och de övriga skandinaviska länderna skall kunna bli talesmän för den nya nationen i internationella sammanhang. Precis som vi nu sluter upp i FN väntar man sig att i de olika typer av internationella konsortier, som kan skapas med hjälp av Världsbanken och på annat sätt, skall Sverige tillsammans med andra länder kunna på ett särskilt sätt föra Bangladeshs talan. Jag hoppas fördenskull att alla ansträngningar vidtas för att vi så snabbt som möjligt skall få direkta samtal i gång med regeringen i Dacca.

Herr talman! Det var två värdefulla kompletteringar utrikesministern gjorde i sin kommentar. Det är alltså inte fråga om att prioritera svenska organisationer, utan internationella organisationer skall via sina svenska motsvarigheter få stöd — t.ex. Internationella röda korset och Kyrkornas världsråd. Det tycker jag är mycket bra. Beträffande beloppet säger utrikesministern att man har gjort en bedömning, och det måste man givetvis alltid göra när det gäller önskemål om att få pengar. Jag skall inte gå in i detaljer här. Men det värdefulla var att det alltså inte behöver vara stopp i fråga om biståndet till dessa organisationer med de belopp som nu har nämnts. Jag tror att just små enheter, som dessa organisationer ändå blir i förhållande till FN:s insats, har betydande fördelar ibland. De senaste dygnen har jag kollat hur kommunikationerna är ordnade mellan olika hjälpstationer. Det visar sig t.ex. att några av de här organisationerna redan har radiokommunikationer mellan sina olika hjälpdepåer och med myndigheterna i Dacca, kommunikationer som givetvis andra organisationer och även myndigheterna får använda. Detta är mycket värdefullt när det gäller att få samordning och planering av hjälpinsatserna. Jag hoppas alltså att utrikesministerns senaste svar innebär att den svenska hjälpen även via de enskilda organisationerna skall fortsätta. Självfallet kommer inte den hjälpen, om vi ser till summans storlek, att bli det stora resultatet av de svenska insatserna — det måste gå på andra vägar, framför allt genom FN. Jag tror inte vi har några delade meningar på den punkten. miska stödet från Världsbanken åt Grekland
Herr talman! Fru Nancy Eriksson har frågat mig vilket stöd Grekland efter militärkuppen erhållit från Världsbanken och vilken ställning Sverige har tagit till sådan hjälp. Grekland har efter militärkuppen erhållit fem lån från Världsbanken på sammanlagt 96,3 miljoner dollar. Lånen har i tre fall gått till en grekisk utvecklingsbank. De två övriga lånen har avsett utbildningsoch vattenförsörjningsprojekt. Vid upprepade tillfällen har man från svensk sida i banken förklarat att man inte såg några skäl för denna långivning. Sålunda meddelade vi t.ex. när det senaste lånet till Grekland i oktober 1971 behandlades i Världsbankens styrelse att vi inte var beredda stödja detta lån. Då emellertid en majoritet i styrelsen kunnat godkänna lånen, har besluten gått emot den svenska uppfattningen. Det bör understrykas att Grekland fått dessa lån från Världsbanken, som i första hand grundar sin verksamhet på upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Bankens verksamhet lämnar för övrigt betydande överskott. Några krediter från Internationella utvecklingsfonden, IDA, har inte utgått. I vad avser världsbanksgruppen kanaliseras svenska biståndsmedel uteslutande genom IDA. Något bistånd från de svenska skattebetalarna har således inte kommit Grekland till del.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för ett svar som var befriande. Det har faktiskt i vårt land spritts den föreställningen att Sverige skulle ha medverkat i långivning till Grekland och att bl.a. pengar från IDA på det viset skulle ha kommit den grekiska diktaturen till hjälp. Det har tagits som ett bevis för att man i de nordiska staterna, som en gång så helhjärtat med stöd från alla partier reagerade mot juntans övertagande av makten, skulle ha ömsat fot. Jag är tacksam för att man även på detta avsnitt i fråga om stöd åt Grekland har visat en riktig hållning. Situationen i dag är inte förbättrad i Grekland. Där förekommer många arresteringar. Vi väntar nu på en stor rättegång mot frihetskämpar. Det förekommer tortyr. Och USA:s uppslutning kring diktaturen är ju inte något alltför uppbyggligt — vi hörde alldeles nyligen hur frimodigt man ställer sig på diktatorns sida. Det kan tyckas att det inte betyder någonting om man har en moralisk hållning här. Ser vi ut över Europa i dag finner vi emellertid att där sitter människor i ledningen för olika stater som en gång inte var tålda i sina egna länder men som vi hade förmånen att kunna ge ett stöd och som vi genom vår hållning i alla fall hjälpte att få visa att de var de patrioter som vi visste att de var. Och vi tror att Historien kan upprepas. Grekland kan ännu en gång bli fritt, och jag är tacksam att Sverige i alla sammanhang behåller sin inställning mot diktaturen så som har skett även i det här fallet. Jag tackar alltså utrikesministern.

Herr talman! Herr Dahlén har frågat mig om de sakkunniga för översyn av det svenska utvecklingsarbetet kommer att få parlamentarisk sammansättning. Någon ställning till utredningens sammansättning har ännu inte tagits. Det förefaller mig emellertid naturligt att parlamentariker ingår bland de sakkunniga.

Herr talman! Jag kan tacka både för att jag fått svar och för innehållet i svaret. Biståndspolitiken blir ju alltmer en del av Sveriges ansikte utåt — alltså en del av vår utrikespolitik i vid mening — och därför tror jag det är mycket värdefullt att partierna anstränger sig att utforma även biståndspolitiken i så stor samhörighet mellan partierna som möjligt. Då är det också naturligt att det blir parlamentarisk representation i denna kommitté, och det är bra att vi nu har fått besked om detta. Det har ju rått en viss tveksamhet tidigare. I den motion som jag nämnde när jag kommenterade ett föregående svar har vi också framfört våra synpunkter på vad denna kommitté bör syssla med. Vi tog ju också upp en del av dessa frågor redan förra året, så jag skall inte gå in på det. Men det är en alldeles speciell sak som jag vill nämna i det sammanhanget, och det är att de direkta svenska biståndsinsatserna bara berör ett fåtal av u-länderna. Sverige har emellertid — helt bortsett från biståndets vägar — förbindelser med ett stort antal u-länder. Formellt har vi väl förbindelser med de flesta, men vi har ju mera direkta förbindelser med många av dem. Våra kontaktytor mot den fattiga världen är alltså mycket stora, men dessa förbindelser täcks endast till ringa del genom de särskilda förbindelser som vi har via utvecklingsbiståndet. Jag tycker därför att det, när man ser framåt, är angeläget att veta någonting mer om hur våra förbindelser med de fattiga länderna skall utvecklas. På vad sätt kan vi gagna deras strävanden efter frigörelse från stormakter och från andra rika länder? Vilka förutsättningar finns för att intensifiera våra förbindelser med olika u-länder, oavsett om vi har direkta biståndsförbindelser med dem? Vilka vägar kan handelsförbindelserna väntas gå? Vilka länder är särskilt intressanta ur sjöfartsoch luftfartsförbindelsernas synpunkt? Man kan möjligen också fråga sig: Vilka kriser kan förutses i de här samhällena och hur kommer de att påverka våra förbindelser? Vilka problem kan uppstå när vi ändå måste ha m>ra direkt kontakt med detta stora antal länder? Min kompletterande fråga till utrikesministern är: Tänker utrikesministern i direktiven till den här utredningen ta upp även dessa problem eller skall vi ha en annan grupp som undersöker dessa — det förmodar jag vi är överens om — mycket viktiga problem?
Herr talman! Herr Dahléns inlägg syftade i och för sig längre än den fråga som han tidigare ställt. Och jag har besvarat den frågan på sådant sätt att svaret inte föranleder någon ytterligare diskussion oss emellan. Herr Dahléns senare och helt nya frågor om direktivens innehåll är det inte möjligt för mig att besvara i detta sammanhang. Direktiven presenteras ju så småningom, och herr Dahlén kommer att i den formen få ett utförligt svar på i varje fall den sista frågan.
Herr talman! Jag hoppas att utrikesministerns senaste inlägg inte skall tolkas så, att han anser att de frågor jag reste i mitt inlägg är oväsentliga, utan endast på det sättet att han nu inte är beredd att kommentera dem. Den senare tolkningen är jag helt villig att acceptera.

Herr talman! Fröken Eliasson har bett mig att för riksdagen redovisa min principiella uppfattning i frågan om ett erkännande av Bangladesh. Jag vill som svar framhålla att vi i denna sak kommer att följa de principer vi alltid tillämpar när det gäller erkännande av nya stater. Dessa redovisades av min företrädare, Torsten Nilsson, i riksdagens andra kammare den 7 december 1967.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 Regeringen har som bekant fattat principbeslut att erkänna Bangladesh. Tidpunkten för denna åtgärd är föremål för noggrant övervägande. Vi har kontinuerlig kontakt med ett antal andra regeringar, inklusive de Övriga nordiska.

Herr talman! Det är med odelad sympati som det svenska folket har Onsdagen den följt den östbengaliska kampen för frihet och självständighet och bidragit 26 januari 1972 till att söka lindra det akuta hjälpbehov som strömmen av 10 miljoner människor på flykt har givit upphov till. Nu har striderna emellertid upphört. Mujibur Rahman har frigivits och återvänt till Dacca samt övertagit ledningen för Bangladesh. Flyktingarna återvänder i allt större utsträckning till sina hem. Över 3 miljoner uppges redan vara tillbaka i Bangladesh. En ny stat med 75 miljoner människor har alltså kommit till. Förhållandena har stabiliserats. Frigörelsen från Pakistan är ett faktum. Det har därför väckt en del undran och oro att det dröjt med ett svenskt erkännande av den nya staten. Det är mot bakgrund av denna ovisshet som jag har ställt min fråga och önskat att utrikesministern för riksdagen och inför svenska folket skulle klargöra regeringens syn på erkännandefrågan. Jag noterar med tacksamhet att jag har haft en viss framgång med min fråga, och även om erkännandet dröjer ännu någon tid, förefaller det, är det med glädje jag hälsar deklarationerna under senare tid om att ett svenskt erkännande av Bangladesh i princip är att vänta. Med stöd av det uttalande som utrikesministern själv har gjort under sitt besök i Österrike, att neutrala länder i en dynamisk internationell utveckling ständigt måste vara beredda att ompröva sin inställning i viktiga frågor, som t.ex. Bangladesh, utgår jag från att ett svenskt erkännande nu bara är en ren tidsfråga. Men, herr utrikesminister, hur lång tid är det fråga om? Tidpunkten för ett erkännande är inte bara en fråga av väsentlig praktisk betydelse för återuppbyggnadsarbetet utan också en fråga av principiell vikt. En utbredd opinion i Sverige väntar sig att ett svenskt erkännande är omedelbart förestående. På hur många stater ytterligare skall vi vänta? Indien, Bhutan, Östtyskland, Bulgarien, Polen, Burma, Mongoliet, Nepal, Jugoslavien, Tjeckoslovakien och — inte minst — Sovjetunionen har alla erkänt Bangladesh. Är det öststaterna som i detta fall en efter en skall visa vägen? På något håll har man kanske fått den uppfattningen att det svenska dröjsmålet skulle bero på en eller annan stormakts inställning. Jag förutsätter emellertid att så inte är fallet. Men som neutralt land borde Sverige ha särskilda förutsättningar att bana väg för ett allmänt erkännande i öst och väst av Bangladesh som en självständig nation. I och för sig är det gott och väl om ett erkännande kan komma samtidigt från de nordiska länderna. Men samrådet med näraliggande länder och önskvärdheten av ett gemensamt agerande vid samma tidpunkt får inte för neutrala länder bli ett skäl för avvaktan och inaktivitet, som kan leda till att viktiga ställningstaganden skjuts på en kanske oviss framtid.
Herr talman! Låt mig först i förbigående tacka fröken Eliasson för att hon här i kammaren åberopat ett citat av något som jag skulle ha sagt i Österrike. Jag har aldrig — vilket var och en som läst detta kunnat förstå — sagt vad som här läggs i min mun, nämligen att neutrala stater skulle 29 vara särskilt angelägna att ompröva sina ståndpunkter exempelvis i frågan om Bangladesh. Det har jag aldrig sagt. Jag vet inte varifrån det uttalandet kommer. Därför kan det vara en fördel att nu få tillfälle att dementera det. Låt mig så övergå till sakfrågan! Det väsentliga är att vi vet att den svenska regeringen — det har också offentliggjorts, vilket i och för sig är unikt — har fattat ett principbeslut i denna fråga; detsamma gäller de Övriga nordiska regeringarna. Vi vet också — och det är det ur politisk synpunkt väsentliga i frågan — att en serie andra länder står i begrepp att erkänna Bangladesh. Fröken Eliasson frågar varför vi i detta läge dröjer. Jo, vi dröjer helt enkelt därför att det icke, vare sig ur svensk synpunkt eller — och det skulle jag vilja fästa avgörande vikt vid — ur Bangladeshs synpunkt finns något intresse av en svensk säraktion i ett läge när man vet att ett samordnat erkännande är under förberedelse. Ur Bangladeshs synpunkt är det viktigt att erkännanden inte kommer enbart från den ena sidan, vilket varit fallet hittills — det framgick ju av fröken Eliassons uppräkning. Ett svenskt särerkännande i detta läge skulle ingalunda ändra Bangladeshs relationer. Det som är intressant för Bangladesh är att få sin ställning som — det var också herr Zachrisson inne på — oberoende och överallt accepterad stat markerad. Det sker icke genom ett svenskt erkännande, utan det sker genom ett massivt erkännande från de länder som hittills icke erkänt Bangladesh. Det är av den anledningen som vi — och det är en uppfattning som delas helt av mina nordiska kolleger — bör dröja något. Det är inte alls fråga om något långt dröjsmål. Det är inte möjligt för mig att i dag ange den exakta dagen, men fröken Eliasson kan vara övertygad om att det är fråga om en mycket kort tidrymd innan denna större aktion kommer till stånd.

Herr talman! Även om jag kanske hade hoppats att ett svenskt erkännande skulle ha kunnat komma tidigare, är jag — det vill jag gärna säga — djupt tacksam för att det tydligen finns en aktivitet hos den svenska regeringen och för att vi inom en snar framtid kan vänta ett svenskt erkännande. Men man får inte förbise den vikt som ändå måste läggas vid neutrala länders erkännande av nya stater. Som neutralt land har Sverige en särskild ställning och kan i särskild grad bidra till att bana väg för ett mera allmänt erkännande av Bangladesh i såväl öst som väst. Jag menar att man inte alltid får vika för kravet på samordning och därför vänta med att inta en ståndpunkt som kan bidra till att ett återuppbyggnadsarbete kommer i gång i rimlig tid. Vi vet alla att det ändå är av inte oväsentlig betydelse att ett svenskt erkännande kommer till stånd, så att man kan organisera hjälparbetet. Vad beträffar utrikesministerns uttalande i Österrike om de neutrala staternas särskilda möjligheter har jag helt byggt på pressuppgifter. Men det förefaller ändå som om utrikesministern har den inställningen, att utvecklingen måste följas med all uppmärksamhet och att man mycket snart på folkrättslig grund kan erkänna Bangladesh.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat mig om jag anser att även studieförbund tillhörande kristna och ideella organisationer skall tilldelas medel ur det anvisade reservationsanslaget till SIDA :s informationsverksamhet. Behovet av att vinna ett brett folkligt stöd för vår internationella solidaritetspolitik har upprepade gånger understrukits av både regering och riksdag. Informationen kring u-ländernas problem och det svenska utvecklingssamarbetet spelar här en viktig roll. För budgetåret 1972/73 föreslår regeringen i statsverkspropositionen att 1,9 miljoner kronor anslås för den betydelsefulla del av u-landsinformationen som äger rum i samarbete med enskilda organisationer. Detta innebär nära nog en tredubbling jämfört med innevarande budgetår. Regeringen har i årets statsverksproposition förordat att löntagarorganisationerna och andra folkrörelser därvid får ökat stöd. Genom dessa organisationers betydelse i fråga om opinionsbildning och vuxenutbildning öppnas möjligheter att nå stora grupper av medborgare, som kanske annars inte får del av u-landsinformation. Inom ramen för det kraftigt ökade anslaget, som fördelas av SIDA, kommer det liksom tidigare att finnas utrymme för stöd också till de kristna och ideella organisationernas och deras studieförbunds informationsverksamhet om u-landsfrågorna.
Herr talman! Jag ber kort och gott att få tacka utrikesminister Wickman för det här svaret. Min fråga föranleddes av en skrivning i statsverkspropositionen på denna punkt som inte var alldeles klar.

Jag är nu glad för att den misstanken kan avskrivas. Såvitt jag kan finna av svaret gäller anslaget för SIDA:s informationsverksamhet samtliga folkrörelser. I slutet av svaret säger också utrikesministern, att det liksom tidigare kommer att finnas ”utrymme för stöd också till de kristna och ideella organisationernas och deras studieförbunds informationsverksamhet om u-landsfrågorna”.

Jag ber alltså, herr talman, att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Mellqvist har frågat mig om jag är beredd att — med bortseende från formellt gällande gränser för stödområdet — positivt behandla förslag om lokaliseringsstöd till sysselsättningsskapande nyetableringar eller utvidgningar av företag inom regionen Avesta—Hedemora. Som jag uttalade i propositionen till 1970 års riksdag angående den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten finns det skäl att tillämpa bestämmelserna rörande lokaliseringsstödet på ett smidigt sätt särskilt i gränsområdena till det allmänna stödområdet. I enlighet därmed har regeringen i flera fall beviljat lokaliseringsstöd till företag som har etablerat eller utvidgat sin verksamhet inom regionen Avesta—Hedemora. Sedan lokaliseringsstödet tillkom har sålunda nio företag fått lokaliseringsstöd med sammanlagt inemot 32 miljoner kronor för investeringar inom regionen. Genom stödet har ett betydande antal nya arbetstillfällen tillskapats. Med hänsyn till utvecklingen inom regionen är regeringen beredd att liksom hittills positivt pröva ansökningar om stöd till företag som kan bidra till att lösa problemen.

Herr talman! Herr Romanus har frågat statsrådet Odhnoff om hon anser det tillfredsställande att frågan om förstärkt anonymitetsskydd för dem som anmäler misstanke om barnmisshandel inte väntas bli löst förrän tidigast år 1975. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill till en början erinra om att redan nu gällande bestämmelser i sekretesslagen ger barnavårdsnämnd möjlighet att vägra part att ta del av handling som visar vem som har gjort anmälan eller i övrigt lämnat upplysningar i ärende rörande barnavård eller ungdomsvård. En förutsättning för sådan vägran är dock att det föreligger grundad anledning att anta att den anmälde skulle missbruka kännedom om anmälaren eller den som lämnat upplysningarna till skada för denne eller annan person. Det anonymitetsskydd som anmälare nu har är alltså inte ovillkorligt utan beroende av en avvägning mellan å ena sidan intresset av att enskilda utan risk för skada skall kunna lämna upplysningar till barnavårdsnämnd och å andra sidan den från rättssäkerhetssynpunkt viktiga principen om parts rätt till insyn i allt material i ärende hos myndighet. Vår sekretesslagstiftning ses för närvarande över i offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. I kommitténs uppdrag ligger att ta upp anmälares anonymitetsskydd till behandling. På kommittén ligger alltså att överväga om ändring behövs i de nuvarande bestämmelserna om bl.a. skydd för anmälare till barnavårdsnämnd och om den intresseavvägning som de nuvarande reglerna ger uttryck för är riktig. Riksdagen har så sent som den 17 november 1971 haft frågan om skyddet för anmälare till barnavårdsnämnd uppe till behandling. Riksdagen ansåg då att frågan inte bör brytas ut ur det pågående utredningsarbetet. Det finns inte någon anledning att nu frångå denna bedömning. När offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén kommer att vara klar med arbetet i den del som rör bl.a. den aktuella frågan kan inte anges nu.

Herr talman! Det är rätt som herr justitieministern säger, att den här frågan diskuterades i höstas. Då betonades också från alla de partier som var representerade i debatten, att det är angeläget med en skyndsam lösning av frågan om förstärkt anonymitetsskydd för den som anmäler misstanke om barnmisshandel. Sedan dess har det inträffat att utredningens ordförande och sekreterare har uttalat sig i TV. Det framgick av ordförandens uttalande att man inom utredningen betraktar den här frågan som en liten detalj i sitt arbete, och att man över huvud taget inte har behandlat den ännu. Och sekreteraren sade att han inte väntar sig att det här skulle vara klart under 1973—1974 utan senare. Det är bakgrunden till formuleringen av min fråga. Den utredning som socialstyrelsen har utfört, och som har överlämnats till offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén fick man i uppdrag att göra 1965. Den blev klar våren 1969 och överlämnades till offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén på hösten 1969. I riksdagen behandlade vi frågan 1971. Man fick då alltså en påstötning genom två debatter här. Nu får vi veta, att arbetet inte blir klart förrän tidigast 1975. Från alla håll har betonats att det är en angelägen reform. Då kan man verkligen fråga sig om det är motiverat, att det skall behöva ta tio år från det den första utredningen tillsattes tills det blir en ändring. Det är naturligtvis inte fråga om — som en tidning har fått för sig — att man i och för sig skall slå vakt om angivare och om de socialt välanpassade. Vad det gäller är att få ett förstärkt skydd för barnen. Om man inte ger ett bättre anonymitetsskydd än vad vi har i dag, drar sig många människor för att anmäla misstanke om barnmisshandel. Det är ju inte ett ovillkorligt skydd. Angiveri är naturligtvis ingenting trevligt, men barnmisshandel är ännu otrevligare, och därför måste man allvarligt överväga alla möjligheter att skydda de svaga i samhället. Man måste också ta hänsyn till det rimliga kravet att den som anklagas skall få ta del av utredningsmaterialet och bemöta det. Men, som JO har påpekat, en anmälan är inte betydelselös även om den inte kan ingå i utredningen. Den kan ju sätta i gång en utredning som skapar klarhet. Det är riktigt att riksdagen i höstas inte ansåg att den här frågan borde särbehandlas. Men nu har ju nya uppgifter tillkommit om vilken tid det här kommer att ta. De tycks ju vara nya även för herr Geijer, eftersom han säger, att det inte kan anges hur det här arbetet kommer att gå. Därför skulle jag vilja ställa den kompletterande frågan, samtidigt som jag tackar för svaret: Vill inte herr Geijer ännu en gång överväga att den här frågan kan få brytas ut och behandlas för sig, och därmed få en snabbare behandling?
Det är två månader sedan riksdagen behandlade frågan, och någon förändring beträffande utredningens arbete har inte inträffat. Det förelåg precis samma situation då som nu. Herr Romanus kunde för två månader sedan ha fått de här informationerna om hur utredningen tänkte sig att dess arbete skulle förlöpa. Jag kan därför inte se att det under dessa två månader har inträffat någon situation som ger anledning till att göra någon ny bedömning i dag.
Herr talman! Jag beklagar justitieministerns senaste uttalande. Det är visserligen riktigt, att både jag och andra ledamöter kunde ha vänt oss till utredningen och fått närmare upplysningar. Men faktum är, att det inte framgick av konstitutionsutskottets betänkande i höstas, att det skulle ta ytterligare flera år innan man kunde få en lösning på detta problem. Tvärtom betonades det från alla de partier som då var företrädda i diskussionen — och jag är övertygad om att övriga partier har samma uppfattning — att det är angeläget att det här arbetet bedrivs skyndsamt. Eftersom det inte bestreds av någon, fick man den föreställningen att det här skulle bedrivas skyndsamt. Sedan kom de här uttalandena av ordföranden och sekreteraren, som visar att det kan bli färdigt tidigast 1975. Det upplever i varje fall jag som en förändrad situation. Det är möjligt att den i verkligheten var lika bedrövlig redan i höstas, fast det inte framgick av riksdagsbehandlingen. Men trots allt, och utan att vilja avkräva justitieministern några ytterligare kommentarer nu, skulle jag ändå vilja framföra en allvarlig vädjan att man överväger att på något sätt inom eller utom denna utredning påskynda arbetet med frågan om ett förstärkt anonymitetsskydd. Vi har dock under de allra senaste åren fått nya och ohyggliga påminnelser om vad barnmisshandel kan innebära. Säkert skulle väldigt många människor här i landet uppskatta om justitieministern ville ge utredningen en påstötning så att man tänker om. Jag är medveten om att denna utredning har andra viktiga frågor att syssla med, dataintegritet m.m. Men är det så att kommittén inte kan klara av det här speciella uppdraget snabbt så får man inte vara så låst av att man en gång har lämnat det till den kommittén, att man inte kan bryta ut denna speciella fråga och överlämna den till någon annan för utredning. Det har ju framgått av ett uttalande av utredningens ordförande, att man betraktar frågan om anonymitetsskydd som en detalj i sitt arbete. Då bör det väl vara möjligt att få den frågan särbehandlad och sedan ändå hålla tillräcklig kontakt med offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén.
Herr talman! Det svenska utredningsväsendet är ju berömt för sin grundlighet, men med denna följer ofta att utredningsarbetet blir ganska tidsödande. Jag kan nämna för herr Romanus att vi i departementet strävar efter att fortlöpande hålla kontakt med våra kommittéer för att försöka se till att arbetet ger resultat så fort som möjligt. Det kan ibland vara fråga om att bistå dem med sekreterare m.m., och det avser vi naturligtvis att göra även beträffande denna utredning.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag anser att bestämmelserna om internering i behandlingslagen och i de föreskrifter som utfärdats för tillämpningen av denna fungerar tillfredsställande i vad gäller permission och frigång. Permissionerna och möjligheten att bereda den intagne tillfälle till arbete eller studier utom anstalt under straffverkställigheten utgör värdefulla instrument i behandlingsarbetet inom kriminalvården. Genom permissionerna bereds de intagna tillfälle att upprätthålla de sociala kontakter, främst med familj och nära anhöriga, som i de flesta fall är en förutsättning för deras rehabilitering. Frigångsinstitutet är betydelsefullt i de fall den intagne, i avsaknad av viss typ av utbildning inom kriminalvårdens ram, kan beredas sådan utanför anstalten. Vidare kan den intagne genom möjligheterna till frigång redan under anstaltstiden beredas den anställning eller sysselsättning, som han kommer att inneha efter frigivningen. Härigenom underlättas den ofta besvärliga övergången från anstaltsvård till frivård. Beslut om permission eller frigång föregås, oavsett påföljdens art, av en noggrann prövning i varje enskilt fall. En grundläggande förutsättning är att fara för missbruk inte får anses föreligga. Vid bedömningen härav tas hänsyn till en rad olika faktorer, såsom brottets art, skötsamheten på anstalt, angelägenheten av att arbetet eller studierna utom anstalt kommer till stånd, eventuell tidigare visad rymningsbenägenhet, uppehållsort och förhållandena under permission eller frigång m.m. Prövningen av dessa ärenden innebär ofta en svår och ömtålig avvägning mellan olika synpunkter och intressen. Med hänsyn härtill kan det givetvis inte undvikas att bedömningar görs som senare visar sig vara felaktiga. Jag vill slutligen erinra om att jag för någon månad sedan som svar på en enkel fråga av herr Karl Bengtsson i Varberg framhöll att andra regler måste gälla för dem som har begått grova brott än för övriga intagna och att jag avser att efter avslutat utredningsarbete ta ställning till vilka åtgärder som kan vara motiverade för att undvika missbruk av de förmåner som regelmässigt tillkommer de intagna.

Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. De frihetsberövande påföljderna har ju till uppgift att skydda samhället och dess medlemmar genom att förebygga brott. Men samtidigt vill samhället försöka återanpassa den dömde till ordnade sociala förhållanden. Och här har naturligtvis — det framgår också av justitieministerns svar — permissionsreglerna och frigångsbestämmelserna sin betydelse. Men det är i hög grad en avvägningsfråga hur generösa permissionsreglerna bör vara. Jag är medveten om att det ligger i verksamhetens natur, när det gäller så att säga successiva försök att slussa över en person som har fått ett frihetsstraff till ett normalt liv, att det måste bli misslyckanden och ett antal fall av missbruk. Men skall frihetsberövandet också ha ett allmänpreventivt syfte finns det nog åtminstone i vissa fall en optimal gräns över vilken man inte kan gå i generositet beträffande permissionsreglerna. Det finns t.ex. fall där utländska förbrytare, narkotikahajar, har dömts i Sverige och med utnyttjande av våra frikostiga permissionsregler passat på att snart försvinna från landet och fortsätta sin brottsliga verksamhet från utlandet. Med nuvarande regler är det fara att till vårt land dras utländska yrkesförbrytare, som finner risken att arbeta här betydligt mindre än i andra länder. Vidare måste permissionsreglernas användning för de verkligt svåra förbrytarna uppmärksammas. Och det är här jag kommer in på ämnet för min fråga. Jag tar fasta på beskedet från justitieministern i hans svar att särskilda regler måste gälla för dem som har begått grova brott. Det är väl i och för sig riktigt att man också beträffande interneringsklientelet försöker anordna en resocialiserande behandling och att som ett led i denna också möjligheter till permission och frigång finns. Men vid avvägningen bör man också uppmärksamma indikationen för en interneringsdom, nämligen att ett långvarigt frihetsberövande skall vara påkallat för att förebygga fortsatt allvarlig brottslighet. Det är alltså ett ganska strängt kriterium som skall vara uppfyllt innan en interneringsdom över huvud taget meddelas. När det gäller de av de internerade vilka begått mycket grova brott och för vilka en lång minsta tid fastställts visar en del fall under senare tid enligt min mening att det är påkallat med större restriktivitet än vad som har iakttagits. Även för detta klientel skedde ju en uppmjukning genom ändringen år 1971 av bestämmelserna för permission inom kriminalvården. Jag vill fråga justitieministern hur denna ändring har utfallit.

Herr talman! Det finns inte någon aktuell statistik som är så specificerad som den som herr Winberg efterlyser.

Denna statistik omfattar emellertid samtliga kategorier av permissioner. Det finns i dag ännu inte någon bearbetad statistik med en sådan uppdelning som herr Winberg efterlyste.
Herr talman! Jag tackar för justitieministerns senaste besked. Det lämnas vissa uppgifter i det betänkande som kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården har lämnat, av vilka man kan se tendensen i utvecklingen av misskötsamheten beträffande permissioner. Jag är medveten om att det där gäller samtliga permissioner och inte just den grupp som min fråga avsåg. Enligt denna statistik skulle emellertid under 1960-talet antalet misskötta permissioner ha ökat från ungefär 10 till 14 procent. Detta betyder alltså en ökning av andelen misskötta permissioner med 40 procent på tio år. KAIK säger också att den rikliga användning av korttidspermissioner som redan nu förekommer och som inom kort kan beräknas öka ytterligare givetvis medför vissa risker för permissionsmissbruk. KAIK säger ingenting och gör inga undantag för dem som har dömts för de grova brotten, och det tycker jag är oroande.
Herr talman! Det pågår för närvarande en utredning i samarbete mellan rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen som avser att kartlägga förhållandena för speciellt sådana som har dömts för narkotikabrott. När den utredningen blir klar, och det dröjer väl inte så länge, får vi ett ordentligt underlag för att ta ställning till vilka eventuella åtgärder som sedan skall kunna vidtas. Där kommer alltså fram just sådana uppgifter som herr Winberg har efterlyst.

Herr talman! Arbetsmarknadsstyrelsen beviljar årligen anslag till bostadsförläggningsverksamhet för bl.a. i beredskapsarbeten sysselsatta, deltagare i arbetsmarknadsutbildning och överflyttad arbetskraft. Vissa oklarheter tycks dock råda vid beviljande av sådana anslag. Sådana oklarheter synes ha funnits vid ett av AMS-medel bekostat egnahemsprojekt i Tidaholm, vilket från början var beräknat till 175 000 kronor, varav egnahemsägaren tillskjutit 30 000 kronor. Medan villan höll på att uppföras tillstötte en rad komplikationer, det påbörjade projektet underkändes i flera detaljer av ägaren och ny entreprenör anlitades. Bl. a. placerades av experimentskäl ett barracudatält över byggnadsplatsen. Genom avsevärda förskjutningar och ägarens anlitande av ny entreprenör har byggkostnaden enligt uppgift mångdubblats. Oklara bestämmelser tycks förekomma när det gäller vederbörande myndigheters kontroll och handläggning i fråga om nämnda bostadsförläggningsverksamhet. Möjligheterna att hålla såväl kostnaderna som byggtiden inom godtagbara ramar tycks vara små. Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr inrikesministern få ställa följande fråga: Nr 13 Vill statsrådet redogöra för de regler och instruktioner som gäller i fall Tisdagen den som det relaterade samt ange vilka åtgärder som behöver vidtagas för att 1 februari 1972 upprepning inte skall ske?

Herr talman!

Med anledning därav har JO-delegationen berett frågan om val av ny ställföreträdare för riksdagens ombudsmän efter Petrén. Samråd har därvid ägt rum med de av riksdagen valda ledamöterna i talmanskonferensen. Med detta förslag hemställer jag, herr talman, att valet måtte förrättas med acklamation.

Herr talman! Många års strävan att skapa en europeisk stormarknad omfattande 300 miljoner människor står inför sitt förverkligande. Vi hälsar detta med stor tillfredsställelse. Förhandlingarna i Bryssel med de medlemssökande länderna är nu avslutade och en överenskommelse undertecknad. Våra nordiska grannländer har därmed uppnått den förhandlingslösning som de själva eftersträvat. Det är viktigt att vi i detta läge med dem diskuterar möjligheterna att vidareutveckla och fördjupa det nordiska samarbetet. Förhandlingarna mellan Gemenskapen och de neutrala länderna — Schweiz, Österrike, Finland och Sverige — inleds om några dagar. Vi går till dessa förhandlingar med en positiv önskan att snabbt nå fram till ett resultat som är till gagn för båda parter och ett konstruktivt led i det europeiska samarbetet. Jag skall inte i dag ta upp de olika möjligheter och svårigheter vi står inför i dessa förhandlingar. Därtill får vi många tillfällen att återkomma. Det är emellertid viktigt att understryka vår grundläggande inställning inför dessa förhandlingar. Den kan sammanfattas i tre huvudpunkter: Sverige skall fullfölja en fast och konsekvent alliansfri utrikespolitik. Fullt medlemskap i EEC är icke förenligt med vår utrikespolitiska handlingslinje. Vi har en klart positiv inställning till det europeiska samarbetet och eftersträvar, inom ramen för neutralitetspolitiken, ett nära samarbete med EEC. Regeringen har i dessa grundläggande frågor känt stödet av en bred folkopinion. Det är utan tvivel en styrka vid förhandlingarna. Jag vill vidare med största bestämdhet understryka att det är folkets valda representanter i Sveriges riksdag och inga andra som fastställer den svenska utrikespolitiken.

Det är av många skäl viktigt att riksdagen ger ett förnyat och entydigt besked på den punkten. Den tullfria marknad som vi ser fram emot kommer att erbjuda många nya möjligheter för svensk industri. Den kommer självfallet också att medföra påfrestningar när vår marknad öppnas för konkurrensen utifrån. Det bör understrykas att EEC-ländernas export till oss av för närvarande tullbelagda varor är avsevärt större än vår motsvarande export till dem. I stället för att öda tid på en enligt min mening fruktlös polemik mot folkrepresentationens klara ställningstagande bör krafterna inom svenskt näringsliv nu inriktas på konkreta och konstruktiva förberedelser inför det europeiska samarbetets möjligheter och påfrestningar. Därmed gagnas bäst de svenska medborgarnas intres sen. Den alliansfria utrikespolitiken måste, för att ge trovärdighet åt vår neutralitetsvilja, i dagens läge stödjas av ett förhållandevis starkt försvar. Denna grundtanke kommer att sätta sin prägel på den proposition i försvarsfrågan som regeringen under våren kommer att lägga fram för riksdagen. 1971 var ett ekonomiskt kärvt år, präglat av svåra löneförhandlingar, låg aktivitet i den svenska ekonomin och internationell valutaoro. Vi hade och har en betydande arbetslöshet. Regeringen har i det läget satsat hårdare än någonsin tidigare på att stimulera ekonomin och värna sysselsättningen. Vi vill bekämpa arbetslösheten på sådant sätt att vi stärker vår ekonomi och bygger nyttiga ting för framtiden. Vi måste hela tiden se framåt mot de långsiktiga problemen i svensk ekonomi och för svenska löntagare i en tid av snabb strukturförändring. Vår bedömning från hösten står fast. Vi kan räkna med att den ekonomiska aktiviteten under 1972 blir påtagligt högre. Men den internationella konjunkturbilden innehåller många osäkra moment. Vi måste därför upprätthålla en hög beredskap för att snabbt kunna sätta in åtgärder. I höstas framlade de borgerliga partierna ett gemensamt s.k. ekonomiskt paket, som väckte avsevärd uppmärksamhet och åtföljdes av, enligt min mening, orimliga beskyllningar mot socialdemokratin. Det väckte på sina håll högt uppskruvade förväntningar. Utöver regeringens förslag ville man bl.a. sänka momsen med 4 procent och ta bort arbetsgivaravgiften. Det kritiserades bestämt från vår sida. Jag framhöll bl.a. att en påspädning med ytterligare 4 miljarder skulle medföra allvarliga risker för inflation och valutakris. Vi ville inte gå med på ett förslag med tvivelaktiga sysselsättningseffekter men säkra inflationseffekter. De borgerliga förslagen avvisades så sent som den 8 december. Ett studium av motionerna föga mer än en månad senare visar att det borgerliga paketet nu har försvunnit. Det ekonomiska läget har knappast undergått någon förändring. Däremot har uppenbarligen en förändring ägt rum i de borgerliga partiernas inställning. Jag kritiserar dem självfallet inte för detta. Jag hälsar det tvärtom med stor tillfredsställelse. Det är en glädjande tillnyktring till gagn såväl för vår ekonomi som för vår demokrati. Låt mig uttrycka en förhoppning att vi denna vår kommer att få en mera saklig debatt om den ekonomiska politiken och ett större mått av samstämmighet i ställningstagandena. Därtill får vi rika möjligheter att återkomma såväl under utskottsbehandlingen som under den fortsatta riksdagsdebatten. Jag skall, herr talman, ägna huvuddelen av mitt anförande åt några principiella synpunkter i anknytning till en del av de konkreta frågor som årets riksdag kommer att behandla. För oss är socialismen en frihetsrörelse. Det gäller människornas frigörelse från nöd, fattigdom och förtryck. Det gäller att ständigt vidga deras möjligheter att bestämma över sin egen tillvaro. Det förutsätter enligt vår mening en social utjämning. Denna frihet för det stora flertalet människor nås inte genom självhävdelse. Den förutsätter solidaritet och gemenskap med andra människor. Det finns anledning att just nu understryka detta. Moderata samlingspartiet har uppenbarligen en önskan att ideologiskt ta ledning inom borgerligheten. I sin stora motion till årets riksdag drar man upp ett ideologiskt perspektiv, presenterar sin åskådning och drar en hård skiljelinje mellan borgerlig och socialdemokratisk samhällssyn. Ambitionen till en utförlig presentation och till att stimulera till en idédebatt kräver respekt. Jag uppfattar det som uttryck för en ärlig övertygelse. Moderaterna vill också öka friheten. Deras frihetslidelse är i hög grad knuten till det personliga ägandet. ”Ägardemokrati bör komma i stället för socialdemokrati”, sägs det i motionen.

Socialdemokratin har nu i 40 år haft huvudansvaret för politiken i Sverige. Moderaterna säger rent ut på flera ställen i motionen att den politik som socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen gemensamt drivit fram har minskat människornas beslutsutrymme, beskurit deras frihet. Låt oss ta det rent konkret och mycket enkelt. Folkpensionen 1932 var mycket liten, sällan mer än någon tia i månaden. Det fanns inget kommunalt bostadstillägg, inga hemsamariter, begränsade vårdmöjligheter, ingen ATP. De tingen finns nu, Det innebär enligt vår bestämda uppfattning att friheten har ökat för gamla människor i det svenska samhället. Förr i tiden gick tre procent av en årskull ungdomar till gymnasiet, yrkesutbildning i vår mening fanns inte. För de övriga 97 procenten var vägen stängd. Det fanns inte plats. De hade inga pengar. En del av oss här tillhörde de där gynnade tre procenten, men de allra flesta i denna kammare tillhörde de 97 procenten för vilka vägen då var stängd. Utbildningsexpansionen innebär att ungdomen har fått större frihet att välja utbildning och yrke. Får jag be moderaterna i denna kammare, som gemensamt står ansvariga för denna motion att ett ögonblick tänka sig in i situationen för en handikappad för 40 år sedan eller bara för 10 år sedan. Vilka var sysselsättningsmöjligheterna? Försörjningsmöjligheterna? Hjälpmedlen? Utbildningen? Kan någon på allvar påstå att dessa människors frihet har minskat genom den förda politiken? Studs Terkel visar i sin lysande intervjubok om 1930-talets Amerika den känsla av hopplöshet, vanmakt, den känsla av personlig skuld för sin egen olycka och därmed förtvinande självförtroende som präglade den tidens människor. I det fria, kapitalistiska samhället skulle man klara sig själv. Blir du sjuk får du stå ditt kast. Blir du arbetslös är det ditt eget fel. Terkel skildrar också hur Roosevelts nya giv kom som en frigörelse. Den återgav människorna respekt för sig själva, förtroende för att i gemenskap kunna skapa någonting nytt och bättre. Det var likadant i Sverige. Mot konservatismen ställde socialdemokratin idén om att bygga ett samhälle i gemenskap. Mot konkurrensen ställdes samverkan. Mot egoismen solidaritet. I stället för klassamhälle, drömmen om ett folkhem. Och denna motsättning har i olika former präglat de strider vi haft sedan dess. Moderaterna har genom sin stora motion nödgat mig att ett ögonblick tala om det förflutna, om det gamla, fattiga Sverige. Det är nödvändigt och viktigt av tre skäl. För det första: Moderaterna framhärdar i sin tanke från den tiden om ägandet som grundval för friheten. På den punkten har de inte ändrat sig det minsta. Det är enligt dem ägandet till hus, mark, kapital och produktionsmedel som till väsentlig del bör ge makt och bestämmande i samhället. Det personliga ägandet har ökat kraftigt i Sverige under senare decennier — det visar all statistik. Men ägandet som maktmedel över andra människor har otvivelaktigt minskat i betydelse. På den som har förmånen att äga ställer vi kravet att ta ökad hänsyn till andra. Det som präglat utvecklingen är den sociala demokratin, där människorna varit beredda att ta ansvar för varandra, visa omsorg om varandra, visa solidaritet. Friheten har ökat därför att vi haft en gemenskap i samhället. Det söker moderaterna förneka. För det andra: Vi kan känna glädje över det som uppnåtts i välfärdssamhället. Vi är samtidigt medvetna om bristerna, svårigheterna för enskilda människor i deras vardag. Gamla människor som har det svårt, mycket svårt, när kroppen blir skröplig och hjälpen är långt borta, sjuka som inte kan få den vård de behöver, handikappade för vilka isoleringen är en tung börda. I glesbygder känner man mycket av vanmakt över en utveckling som ter sig fientlig. Kvinnorna — och inte minst småbarnsmammorna — upplever säkert inte att deras beslutsutrymme är tillräckligt när de söker en daghemsplats, ett arbete som passar dem, en service som de eftersträvar. De lågavlönade ställs utanför mycket av det som andra upplever som självklart. Så kunde man fortsätta. Visst är vårt skattetryck högt. Visst måste vi snåla, hushålla, prioritera — i stat, kommun och landsting. Och just därför är jag djupt oroad över den löftespolitik både när det gäller skattesänkningar och när det gäller utgiftsökningar som speglas i oppositionens motioner. Det bidrar bara till att skapa orealistiska förväntningar. Men samtidigt får vi ändå inte glömma att möjligheten att lösa problemen och bristerna i väsentlig grad beror på styrkan i vår solidaritet. Friheten — och det gäller framför allt de grupper och enskilda människor som har det svårt i samhället — kan öka endast i gemenskap med andra. För det tredje — och det är det viktigaste: Hela denna problematik om den enskildes beslutanderätt över sin egen tillvaro är kärnan i det reförmprogram som socialdemokratin nu utarbetar och som i stora delar kommer att föreläggas årets riksdag. Människor, inte minst de äldre på arbetsmarknaden, känner oro över strukturrationaliseringen, en oro för sysselsättningen som inte främst beror på kortsiktiga konjunkturförändringar utan på en förändrad näringsstruktur. Delvis är rationaliseringen ofrånkomlig. Den omvandling av vår ekonomi som är nödvändig bl.a. för att vi skall kunna hävda oss som exportland måste emellertid ske på ett mera planmässigt sätt. Det är en viktig uppgift för en aktiv näringspolitik och regionpolitik. Människorna måste skyddas. En del branscher behöver stöd för att kunna genomföra sin omställning. I andra fall måste vi samla krafterna kring en långsiktig satsning. De nya sysselsättningstillfällena måste fördelas jämnare över landet. Dessa uppgifter klarar man inte genom angrepp på samhället och vagt tal om decentralisering. Verklig decentralisering får vi endast om samhället — den centrala statsmakten, om ni så vill — är beredd att stödja de regioner och de branscher och de människor som har det svårt. Fråga arbetarna och tjänstemännen på Götaverken vilket beslutsutrymme de skulle ha haft om inte staten varit med om att rekonstruera företaget! Eller arbetarna på varvet i Sölvesborg om inte staten i fredags gått in med ett lokaliseringslån på 6 miljoner kronor och garantier därutöver. Fråga människorna i Jämtland om deras beslutsutrymme blivit mindre till följd av att L.M. Ericssons och KF:s fabriker genom statens regionalpolitiska insatser byggts upp i Östersund. De flesta anser att det här är en väsentlig förklaring till den folkökning som Jämtland hade i fjol. TR kunde ta hundratals liknande exempel. Vad det gäller är detta: Vi vill på solidaritetens och samarbetets väg söka ge människorna chansen att få bo kvar på sin ort, i sin bygd, i sin region, få fortsätta att arbeta i sin bransch. Om detta inte går skall de få möjligheter till utbildning för ett annat arbete eller förflyttning till en ort där arbetstillfällen står till buds. Det är en utomordentligt svår uppgift. Vi kan inte förespegla människorna att varje ort skall industrialiseras, att varje bransch skall förbli orubbad. Men vi måste försöka värna deras trygghet och skapa likvärdiga arbetstillfällen. Den uppgiften kan aldrig marknadskrafterna lösa. Det krävs ett aktivt samhälle med möjligheter att gripa in i många olika former för att nå resultat. Därför ges i budgeten företräde åt en förstärkning av arbetsmarknadspolitiken, med särskild hänsyn till den äldre arbetskraften och de handikappade. Därför skall vi lägga fram förslag till riktlinjer för regionalpolitiken. Därför skall vi fortsätta att bygga ut näringspolitiken. Lånegarantier för vissa branscher och AP-fondernas användning för långsiktiga investeringar är konkreta exempel. Det är en väg att värna tryggheten och vidga friheten. Människorna känner oro för arbetslivet. Det är frågor i vardagen. Mister jag jobbet? Rationaliseras jag bort? Orkar jag när jag bli äldre? Hotas min hälsa? Kan jag påverka min egen arbetssituation? Det är frågor som hundratusentals människor ställer sig. Vi kommer att uppleva en renässans för det praktiska yrkesarbetet. Vi måste genomföra en social förnyelse av produktionslivet. Arbetslivets problem kommer att stå i centrum för reformarbetet. Det är tre meningar som bildar mitt huvudtema i de senaste årens remissdebatter. Det innebär en vidgning av välfärdsbegreppet. Det räcker inte längre med att förbereda människor för produktionen, att bygga upp en basorganisation för produktionen, att ta hand om dem som stöts ut från produktionen. Vi bör så förändra arbetslivets villkor att människorna inte behöver känna otrygghet, inte behöver slitas ut och stötas ut, inte behöver riskera hälsa och välfärd. Det har skett ett väsentligt nytänkande på det här området i Sverige, inte minst tack vare löntagarorganisationer nas insatser. Men hur skall det gå till? Det behövs lagar, stödåtgärder, forskning, föreskrifter. Men det viktigaste är ändå att skapa vidgade möjligheter för människorna att enskilt eller tillsammans med sina kamrater själva bestämma över sina villkor. Det gäller att frigöra människorna, så att de av egen kraft tillsammans kan skapa sin framtid. Därför är den industriella demokratin så betydelsefull. Låt mig ta det konkret. Vi gör för närvarande betydande insatser för en bättre arbetsmiljö i budgeten. Vi väntar på förslag från utredningen om arbetsmiljön. Det finns enligt min mening ett klart samband mellan kravet på en bättre arbetsmiljö och strävan efter industriell demokrati. Löntagarna måste själva få inflytande över sin omedelbara miljö. En av byggstenarna är då skyddsombudens ställning. En arbetare står vid en maskin, där han i varje ögonblick riskerar en allvarlig skada. Skyddsombudet kräver, med rätt att genomdriva sin mening, att en skyddsanordning sätts in. Vems beslutsutrymme vidgas, herr Bohman, med lagens hjälp? Vi har tillsatt en utredning som direkt berör arbetsgivarens oinskränkta rätt att fritt leda och fördela arbetet. Syftet är klart: löntagarna skall inte endast ha rätt att framföra sin mening, ge råd. De skall också ha möjlighet att direkt vara med och bestämma, ha makt och ansvar över sin omedelbara livsmiljö och sin framtid. Samma grundsyn kommer att prägla vår behandling av insynsoch samarbetsfrågorna, AP-fondernas användning, osv. Jag tror det är i Terkels bok en intervjuad säger: När fackföreningarna till slut erkändes innebar det att de anställda accepterades som andra rangens medarbetare i företagen. Det var ett stort steg då. Det räcker inte i dag. Vi måste vidare på demokratins väg. Och det står inte i strid med önskemålet om expansiva, lönsamma och solida företag att löntagarna får bättre villkor i sitt arbete, en bättre miljö och ett större bestämmande över sin tillvaro. Det är demokratins och en vidgad frihets väg. Människorna upplever hotet mot miljön, och det leder till att kraven på samhället växer. Samhället skall bekämpa nedsmutsning, buller, förgiftning, förbjuda skadliga produkter, skydda naturen, värna den yttre miljön. Det är krav på att samhället skall ingripa för att skydda rätten att överleva, värna rörelsefriheten, öka medbestämmanderätten. Det är rimliga krav. Det är obestridligt att vi i Sverige, internationellt sett, kommit långt på miljövårdens område. Men vill man målet måste man också vilja medlen, Vi kommer att lägga fram riktlinjer för markanvändningen. I vissa delar av vårt land får man inte lägga miljöfarlig industri. I vissa områden får man avstå från bebyggelse. Man får inte disponera mark man äger utan hänsyn till andra. Varför? Därför att det är ett frihetskrav, både för denna och kommande generationer. Riksdagens behandling av dessa frågor kommer att visa hur mycket av allvar som finns bakom de olika partiernas deklarerade miljövänlighet. Herr talman! De omedelbara, kortsiktiga problemen står i förgrunden för arbetet i Sveriges riksdag. Det är naturligt och riktigt. Sysselsättningssvårigheter, prisstegringar, skattesystem, olösta sociala uppgifter — det är frågor som upptar människornas tankar. De förväntar att riksdagen skall visa handlingskraft att finna konstruktiva lösningar på dessa frågor. Det viktiga för dem är politikens innehåll. Det är min förhoppning att riksdagen skall samla sig kring de frågorna. Men politiken rör inte bara dagens problem. Den gäller också framtidens möjligheter. Viktig är därvid den grundsyn som måste finnas bakom handlingen. Jag har i mitt anförande sökt belysa det socialdemokratin anser särskilt viktigt: Att värna de enskilda människornas möjligheter till arbete och trygghet. Att skydda och förbättra miljön — de naturresurser vi har och den miljö där människor arbetar. Att fördjupa demokratin i arbetslivet och i det ekonomiska livet i stort. De förslag vi utarbetar kretsar främst kring dessa frågor. Så betraktar vi en riksdagssession som en möjlighet, ett steg på vägen till förverkligandet av vår grundsyn om en vidare solidaritet och en ökad frihet. Som alltid kommer vi att eftersträva en bred uppslutning kring de konkreta förslagen. Så arbetar vi för en bättre framtid. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det långsiktiga framtidsperspektivet för många ter sig hotande. Den utvecklingsoptimism som knutits till den tekniska utvecklingen har i hög grad ifrågasatts. En del forskare har börjat sammanfatta och analysera utvecklingen för att se vart den pekar hän. De konstaterar att jorden har begränsade tillgångar av luft, vatten och andra naturtillgångar. Men jordens befolkning ökar i snabb takt, och vi förbrukar snabbt våra begränsade tillgångar och förstör miljön. Så kan en dyster framtid tecknas. Man talar om domedagsprofeter. Men vi har anledning att lyssna. Jag tror att vetenskapsmännen framför allt vill rikta uppmärksamheten på riskerna för att vi skall kunna vidta motåtgärder och undvika katastrofer. Vilka krav ställs då på oss och vilka möjligheter — politiskt och moraliskt — har vi att undvika framtida svårigheter? Den kapitalistiska marknadshushållningen baseras på att det i huvudsak enskilt ägda kapitalet i konkurrens med andra skall uppnå största möjliga avkastning efter skatt. Framstående ekonomer har framhållit att med den metoden förbises konsekvenser på 20 års sikt nästan helt. Långsiktiga hänsyn ryms inte i bilden. Det är i och för sig följdriktigt att moderaterna i sin motion skriver att man i framtiden måste ta mycket mindre hänsyn till allmännyttan för att i stället se till vad som är bra för en själv. Men om vi låter dessa principer ensidigt styra utvecklingen, då har vi anledning att vara pessimistiska. Om vi skall kunna undvika katastrofen måste i stället allmännyttan, hänsynen till långsiktiga följder, solidaritetsprincipen få ett allt starkare genomslag. Om i en framtid utrymmet för ekonomisk tillväxt i rent materiella termer blir begränsat, då ställs fördelningsproblemen på sin spets i en helt annan utsträckning än nu. För närvarande kan mänskligheten ta i anspråk naturens resurser och på den vägen öka sin produktion — alla kan få det bättre utan att fördenskull fördelningen nödvändigtvis behöver bli jämnare. Men om det inte längre skulle gå? Avstår vi från att förbruka naturens resurser återstår framför allt resurserna hos människorna själva — förmågan att ta ett vidare ansvar, viljan till solidaritet, gemenskap och jämlikhet. Detta är globala problem. Det är en uppgift för världens folk i samverkan. FN:s miljökonferens i Stockholm i sommar kan bli ett viktigt steg i den riktningen. Men vi kan efter måttet av vår begränsade förmåga ta ett ansvar för att vi i vårt land skapar ett samhälle som präglas av solidaritet och gemenskap.